Herr talman! När det gäller jordförvärvsärenden uppstår det egentligen bara irritation vid ett speciellt tillfälle, nämligen när en gård blir till salu och det finns flera som är intresserade av att köpa den. Den som då slutligen får köpa gården blir nöjd, och den som inte får köpa blir missnöjd — och det finns ingen god man i världen som kan trolla bort den irritationen. Det var just ett sådant ärende som låg i botten på den irritation som uppstått i det område herr Eriksson i Arvika här nämnde. Att ett område förklaras kunna bli ett SR-område är en förmån; ingen tvingar någon till det. Men det är som sagt en förmån att komma in i det området. I det område som här är aktuellt har det emellertid ännu inte bildats något SR-jordbruk. Sedan beskyllde herr Eriksson mig också för att visa bristande känsla, men i ett interpellationssvar skall man väl låta sakligheten komma till uttryck, och känslan får man väl spara till följande inlägg. Låt mig emellertid göra en sak klar, nämligen den att det råder inget partsförhållande mellan lantbruksnämnden och jordbrukarna. Lantbruksnämnderna består av folkvalda representanter, fyra utsedda av landstingen och fyra av Kungl. Maj:t. Och jag kan försäkra herr Eriksson att ingen ledamot av lantbruksnämnden har utsetts av mig utan att jag dessförinnan har samrått med de politiska partierna i länet. Jag har också genomgående utsett dem som föreslagits av de politiska partierna. De känner bygden väl. Jag känner dem inte alla personligen, men jag utgår från att det är rekorderliga personer som är utsedda. Och det är dem som jordbrukarna har att vända sig till. De är representanter för LRF och för böndernas organisationer. Om man inte är nöjd med dessa representanter, och om man inte kan samråda med dem, så har man ortsombuden att vända sig till. Det är riktigt att dessa ombud är utsedda av lantbruksnämnderna, men ingen lantbruksnämnd har utsett något ortsombud som inte har föreslagits av kommunstyrelsen. Det är också utsagt att ombuden skall vara kommunala förtroendemän med gott namn i bygden och väl förtrogna med jordbruksfrågorna. Men, herr Eriksson, för ombuden gäller detsamma som för nämnderna, nämligen att de ibland måste ta ställning, och det är just då som det kan uppstå irritation. Jag inledde mitt anförande med att säga det. När det finns jord att sälja till intresserade jordbrukare, så måste man ta ställning. Och jag menar att även en god man av den typ som finns i herr Erikssons föreställningsvärld kommer till korta i sådana ärenden. Han kan inte undvika irritation, när han måste tala om för en person: Du fick inte köpa den där gården, utan den andre skall ha den i stället. Men det skall Du vara glad för. Det är sådana konkreta fall man alltid ställs inför, om man tillhör någon nämnd eller styrelse. Då tvingas man att ta ställning. Och jag menar att de önskemål som herr Eriksson har tagit upp i sin interpellation finns inbyggda i lantbruksnämndernas organisation. Men jag vill tillägga att jag inte får några rapporter utifrån fältet, som tyder på irritationer — mer än i de enstaka fall här och där som uppstår när någon spekulant inte får köpa en gård utan denna i stället går till en annan jordbrukare i bygden.

Herr talman! Först en liten korrigering. Jordbruksministern talade om SR-jordbruk. Det heter KR-jordbruk, dvs. koncentrerad rationalisering. Jordbruksministern sade också att det finns fyra ledamöter i lantbruksnämnderna utsedda av landstingen och att det är dem som jordbrukarna skall ta kontakt med. Jag vill säga att jag tror det väsentliga är att man i bygden har en person man nära känner och som man kan samråda med. Den uppgiften fyller inte lantbruksnämndsledamöterna, och jag har tidigare betonat att inte ens ortsombuden gör det. Jag vill vidare säga att institutionen lantbruksnämnden har den svagheten att ortsombuden inte är adjungerade när det aktuella ärendet avgörs. Det var rätt intressant — om vi skall fortsätta med exemplet från Askersbyfallet — att det i samband därmed gjordes ett uttalande av bygdens ortsombud, hemmansägare Hugo Jansson i Sunne, som ansåg att det var en brist att han inte hade adjungerats i det fallet. Vad jag vill påpeka och som är riktigt är att, såsom stämningen ute på fältet visar, många känner sig utlämnade därför att de inte har någon som de kan samråda med. Jordbruksministern sade att han inte känner till någon irriterad stämning ute på fältet annat än i enstaka fall. Då vill jag rekommendera honom att läsa referatet från Östergötlands LRF-stämma, där det förekom inte mindre än fyra motioner i dessa frågor. Jag tror att problemet på lång sikt måste lösas på något sätt och då lämpligen enligt de tankegångar som jag har redovisat.
Herr talman! Jag förstår inte riktigt vad det är för jordbrukare som känner sig ”utlämnade” av det skälet att de inte har haft någon god man av den typ som herr Eriksson i Arvika här har föreslagit. Man kan ju aldrig vara utlämnad i annat fall än om man skulle vilja köpa ett jordbruk som är till salu men där det finns mer än en spekulant. Det talet är alltså mycket överdrivet, och jag håller fortfarande fast vid uppfattningen att även om man skaffar sig en sådan god man, kommer vi att här och var få uppleva irritation från enskilda jordbrukare som är missnöjda med att just de inte har fått köpa. Sedan, herr Eriksson, är jag ledsen att behöva tala om att det var förr som det hette KR-jordbruk, dvs. koncentrerad rationalisering. Det var ganska länge sedan vi bytte ut det namnet — nu heter det SR, dvs. särskild rationalisering. Jag hoppas att herr Eriksson inte också beträffande sina gode män är lika konservativ.

Herr talman! Herr Wiklund i Stockholm har frågat dels vilken omfattning och under vilka omständigheter trafik med jetplanet DC-9 alltjämt förekommer på Bromma flygfält och hur tillståndsgivningen avseende denna trafik tillgår, dels i vilken omfattning annan jetflygtrafik på Bromma förekommer och om jag är villig att lämna närmare upplysningar rörande denna trafik, dels också hur det förhåller sig med varmkörningarna av flygmotorer nattetid i vissa i interpellationen berörda avseenden. Inledningsvis är det nödvändigt att i korthet redovisa vilka lokala flygrestriktioner som gäller för Bromma flygplats. Dessa restriktioner innebär följande. nämnd typ DC-9.

Bromma får vidare användas för internationell privat luftfart med flygplan som har en maximal startvikt understigande 5 700 kg. Skoloch privatflyg med upprepade starter och landningar får ske endast mellan kl. 7 och 21 måndag till och med fredag samt mellan kl. 9 och 21 lördagar och söndagar. I rena undantagsfall och efter särskilt tillstånd kan flygningar ske på andra tider. Bromma får slutligen användas som s.k. alternativflygplats för Arlanda. Trafik med jetflygplan är tillåten endast mellan kl. 6 och 22. Andra tider kan i undantagsfall medges efter särskilt tillstånd. De olika särskilda tillstånd som nämnts i det föregående beviljas av flygplatschefen. Innan jag går in på de olika delfrågorna i herr Wiklunds interpellation vill jag nämna att totala antalet landningar på Bromma under år 1971 uppgick till 65 335. Härav svarade jetflygplan för 629, dvs. mindre än 1 procent. Vad gäller den fråga som avser omfattningen av trafik med DC-9 på Bromma vill jag nämna att sådan trafik förekommer endast då vädret på Arlanda inte tillåter landning där men då Bromma har godtagbara väderförhållanden. Bromma fungerar med andra ord som alternativflygplats för Arlanda. I sådana fall förekommer landning inte enbart med DC-9 utan även med andra typer av jetflygplan. Något särskilt tillstånd behövs inte för sådana flygoperativt betingade alternativlandningar. Landningar med jetflygplan i linjefart har förekommit i 34 fall under 1971, vilket motsvarar 0,05 procent av totala antalet landningar på Bromma. Vad gäller övrig jettrafik än DC-9 på Bromma önskar herr Wiklund en rad detaljupplysningar rörande denna trafik, nämligen frekvens av flygrörelser, använda jetflygplanstyper, ägare av planen och i varje fall dessas tillhörighet till trafikrespektive allmänflyget och bullervärden för nämnda trafik. Taxiflygets jetflygplanslandningar har uppgått till 129, motsvarande 0,2 procent av totala antalet landningar på flygplatsen. Taxiflyg med jetflygplan bedrivs av såväl svenska som utländska företag, såsom Ehrenström Flyg AB. Sverige, Busy Bee, Norge, Business Jet Aviation, Danmark, och Finnwing, Finland, m.fl. De använda flygplanstyperna är huvudsakligen Fan Jet Falcon, HS-125 samt Lear Jet. Landningarna med jetflygplan i övrig flygverksamhet, dvs. privatoch skolflyg, har uppgått till 15, vilket motsvarar 0,02 procent av totala antalet landningar på flygplatsen. Några bullervärden för den nämnda jetflygverksamheten är det inte möjligt att ange utan särskild utredning. Vad slutligen beträffar varmkörningar av motorer nattetid på Bromma har tydligen interpellanten missförstått de anordningar Linjeflyg införde på Metropolitanflygplanen för ungefär ett år sedan. Det var inte fråga om särskild apparatur för dämpning av buller vid varmkörning av flygmotorer, utan om en anordning för elektrisk uppvärmning av motoroljan, varigenom tiden för varmkörning kunde minskas avsevärt. Linjeflyg har nyligen skärpt de egna bestämmelserna för motorkörning mellan kl. 22 och 6. Instruktionen till personalen innefattar att man skall undvika motorkörning mellan kl. 22 och 6, även om det sker på bekostnad av försenad start. Linjeflyg har dessutom sedan ett par månader en större teknisk flygplansreserv, vilket minskar behovet av nattliga motorkörningar.

Herr talman! Jag ber först att få tacka kommunikationsministern för svaret på min interpellation. Till undvikande av missförstånd vill jag först säga att jag visserligen bor i Bromma men på ett ganska stort avstånd från flygfältet och sällan har några subjektiva besvär av flygbullret. Jag tillhör alltså inte de 6 000--7 000 personer som bor alldeles inpå flygfältet och som länge allvarligt besvärats av dess verksamhet. Jag har inte heller något intresse av att föra en pro et contra-debatt rörande jet eller inte-jet på Bromma. Jetmotorn är ett flygtekniskt framsteg som ingen modern människa i och för sig sätter sig emot. Primärt och principiellt gäller Brommaflygfrågan om det är acceptabelt från olika allmänna synpunkter, bl.a. bullersynpunkt, att ha kvar en flygplats som sedan 1947 kringbyggts med stora bostadsområden, vårdinstitutioner och industrier parallellt med successivt ökande flygbuller och annan luftnedsmutsning på grund av växande antal flygrörelser och nya flygplanstypers deltagande i trafiken på Bromma. Kan man inte på kort sikt ersätta Bromma kommer frågan om lämplig och nödvändig reglering av flygverksamheten där genast in i bilden. Det kan gälla antalet flygrörelser, tider på dygnet för deras tillåtlighet och hur dessa rörelser rent flygtekniskt får ske, t.ex. stigningsvinklar. Det kan då också bli fråga om art och storlek av flygplan som får trafikera Bromma men ändå inte mera specifikt frågan om jet eller inte jet. Finns det jetplan som ur bullersynpunkt, även på ett ur just denna synpunkt för närvarande så speciellt känsligt flygfält som Bromma, är godtagbara? Ja, teoretiskt konstruktionsmässigt, eftersom flygtekniken alltmer tvingas att ta hänsyn till bullersynpunkten. Men jetmaskinsvarianter av den ”tysta” typen har långt kvar i utvecklingsprocessen innan de kommer till praktisk produktion och användning i ordinär trafik. De är ännu bara på väg och det är en lång väg att gå innan man kan förfoga över dessa mera tysta jetflygplan. Det nu aktuella jetplanet, Fokker F-28, representerar enligt viss expertis ett framsteg ur bullersynpunkt, men är det likväl godtagbart? Självfallet skall jag inte diskutera den saken här. Min interpellation tillkom visserligen delvis som ett resultat av den pågående diskussionen om F-28:an men rör inte specifikt detta flygplan. Det råder ju inte generellt jetförbud på Bromma ens sedan 1968 då regeringen stoppade en planerad användning av jetplanet DC-9 i inrikestrafik. En del av allmänheten har emellertid uppfattat 1968 års beslut som ett allmänt gällande förbud mot jet på Bromma. Behovet av upplysning om faktiska förhållanden är tydligen mycket stort, av detta och andra skäl, i den ibland något upptrappade diskussionen om Bromma. I interpellationsdebatten här i kammaren den 14 december förra året om Bromma flygfält ställde jag därför några konkreta frågor, bl.a. om den alltjämt kvarstående frekvensen av jetflygtrafik på Bromma. Jag hade inte i förväg informerat om att jag alltså tänkte ställa en del frågor utöver dem interpellanten herr Oskar Lindkvist ställde, och därför är det kanske förklarligt att de kom att förbigås utan svar vid detta tillfälle, något som samtidigt är beklagligt, eftersom ryktesspridningen är ganska stor i Brommafrågan. Jag beslöt mig därför att genom en interpellation vid riksdagens början i år bereda kommunikationsministern ett speciellt tillfälle att ge önskvärd information till allmänheten om den nuvarande jettrafiken på Bromma och dess förutsättningar. Av det omfattande svaret framgår att Bromma används bl.a. som alternativflygplats till Arlanda, t.ex. av sådana flygoperativt betingade skäl som väderleksförhållandena, som faktiskt kan skilja sig rätt avsevärt på Bromma jämfört med Arlanda, t.ex. vid dimma. Men det kan också förekomma s.k. tekniska mellanlandningar av jetplan på Bromma. Det framgår inte av svaret vad som därmed egentligen avses, men förmodligen rör det sig om t.ex. fall av maskinfel eller annan nödfallssituation. I svaret lämnas också värdefulla upplysningar om nu gällande flygrestriktioner på Bromma. De är värdefulla därför att det finns Brommabor som föreställer sig att man inte tillämpar några restriktioner alls eller rättare sagt, man upplever situationen på det sättet. På Bromma bryter man mot ett allmänt jetförbud, påstår man, eller tror man. Nu är det ju en sak med regler — de som har redovisats i interpellationssvaret — en annan sak är hur frekventa undantagen är från givna regler. Flygplatschefen kan ge särskilda tillstånd till flygrörelser, som enligt de allmänna reglerna för bl.a. jetflygplan inte är tillåtna, t.ex. avvikelser från reglerna om flygrörelser nattetid. På exempelvis just denna relevanta punkt lämnas ingen upplysning i svaret och inte heller om bullervärden för den jetmaskintrafik inom charteroch affärsflygområdena som förekommer på Bromma. Vad gäller bullervärdena hänvisas till att upplysningar därom fordrar särskild utredning. Det kan jag för min del mycket väl förstå. Då allmänheten dock vill ha reda på hur det förhåller sig därmed vill jag fråga om kommunikationsministern vill medverka till att sådan utredning kommer till stånd. Över huvud taget har man fört en stor diskussion om att det förekommande linjeflyget bara står för 20 procent av flygrörelserna på Bromma, medan resten är s.k. allmänflyg. I en informationsskrift till brommaborna, utgiven av Linjeflyg, tycks man t.o.m. anse att huvudproblemet på Bromma är allmänflyget, som enligt samma broschyr till huvudsaklig del enligt flygvapnet skulle kunna förläggas till Barkarby och Tullinge. Jag frågar: Är denna uppgift riktig, vilken del av allmänflyget avser man med denna flyttning och hur aktuell är den? — Jag förmodar att man syftar på de 60 procent av flygtrafiken på Bromma som inte har någon anknytning till affärsdrivande verksamhet och av allt att döma inte inrymmer några jetmaskiner alls. Är detta rätt uppfattat? 20 procent av flygrörelserna på Bromma består av reguljär trafik. De återstående 20 procenten skulle då vara charter-, affärsoch taxiflyg och därtill, till en viss mindre del, sådant samhällsflyg som ambulansoch polisflyg. Det är dessa 20 procent av flygrörelserna på Bromma som i nuläget, ur bullersynpunkt, är av speciellt intresse. Enligt svaret uppgick antalet landningar med charterjetflyg förra året till 451 och med taxijetflyg till 129, dvs. sammanlagt 580. De flesta av dessa landningar torde ha skett under sommarhalvåret och sålunda förmodligen inneburit ett flertal landningar med jetplan per dygn. Någon upplysning om tidpunkten för dessa landningar lämnas dock inte. — Är kommunikationsministern villig att medverka till en utredning också på denna punkt? Strukturen ur bullersynpunkt hos denna del av flygrörelserna antyds genom att för taxiflygets del vissa av de vanligast förekommande jetflygplanstyperna nämns. Enligt vad som uppgivits för mig från flygexperthåll är dessa flygplanstyper tvåmotoriga med relativt begränsat passagerarutrymme. De lär vara i viss mån besläktade med och av ungefär samma årgång som för militära ändamål allmänt brukade jetplan. Bullersynpunkten har därför inte präglat dessa plans konstruktion, som tydligen nästan enbart inriktats på att få ut högsta möjliga motoreffekt inom ramen för vad som kan uppnås av ett mindre jetflygplan. Dessa plan anses därför vara tämligen bullersamma. Någon närmare upplysning därom och om hur trafiken med dessa plan försiggår är dock inte tillgänglig men skulle vara av största intresse. Vad sedan gäller varmkörningsanordningen för Metropolitanplanen uttryckte jag mig kanske inte på ett alldeles adekvat sätt i min interpellation. Jag har själv fått anordningen demonstrerad för mig och var alltså informerad om att det rör sig om en apparat för uppvärmning av motoroljan. Varmkörningstiden kan förkortas om man använder denna apparat. Det rätta ordet kanske inte är ”dämpning”, av bullret men tillvägagångssättet innebär ju en tidsmässig och kvantitativ minskning av bullret vid varmkörning. Trots förbudet mot jetplanet DC-9 flyger man i dag på Bromma lika bullrande jetflygplan, och för övrigt även fyrmotoriga propellerplan, skrevs det nyligen indignerat t.o.m. i Svenska aeroklubbens tidskrift Flygrevyn. Mina frågor är nu åter: Är kommunikationsministern villig att medverka till att få fram närmare upplysningar, genom utredning, om strukturen ur bullersynpunkt på charter-, taxioch affärsflyg, främst med jetplan, på Bromma och rörande frekvensen av avvikelser genom särskilt tillstånd från gällande regler om tider för flygrörelser inom charter-, taxioch affärsflyg?

Herr talman! Herr Wiklund ställde i sin interpellation tre frågor, och såvitt jag förstår har jag i mitt interpellationssvar lämnat svar på dessa tre frågor. Den första frågan gällde i vilken omfattning och under vilka omständigheter trafik med jetplanet DC-9 alltjämt förekommer på Bromma flygplats och hur tillståndsgivningen avseende denna trafik tillgår. Den frågan är fullständigt besvarad liksom den andra, i vilken omfattning annan jettrafik förekommer på Bromma och om statsrådet är villig att lämna detaljupplysningar rörande denna trafik. Den tredje frågan gällde hur det förehåller sig med varmkörningarna av flygmotorerna nattetid i de av interpellanten berörda avseendena. Den frågan är också fullständigt besvarad. Herr Wiklund fyller sedan på med ytterligare en rad frågor som rör exempelvis utrikeschartern. Hur ser det ut med den? Hur skall man handskas med den i framtiden? Hur förekommer chartertrafik sommartid kontra vintertid på Bromma? Hur är det med allmänflyget? Pågår det någonting. där utöver vad man vet rent allmänt? Sedan var det detta med bullervärdena. Jag kan, trots att såvitt jag förstår svar är lämnade på de frågor som herr Wiklund ställde i sin interpellation rent allmänt konstatera att när det gäller utrikeschartern så är den föremål för översyn. När det gäller allmänflyget på Bromma pågår en planering för att på sikt flytta den helt eller delar av den från Bromma. Här får man dock konstatera att planering är en sak och genomförande av ett eventuellt planeringsförslag en annan sak. Sedan kan jag inte sträcka mig längre, eftersom det är helt otänkbart att kunna lämna sådana uppgifter som de herr Wiklund är ute efter — frekvensen av sommartrafik kontra vintertrafik t.ex. När det gäller bullervärdena har jag i mitt interpellationssvar konstaterat att charterns jetflygplanlandningar i det totala trafikarbetet på Bromma är den absolut mindre delen — det rör sig om under 1 procent. Sammanfattningsvis vill jag säga att jag lämnat en utförlig redovisning om olika trafikförhållanden på Bromma. I och för sig kan det väl ifrågasättas om interpellationens form är den lämpligaste att använda för att vinna klarhet i en fråga av så utpräglad faktakaraktär som denna. Mitt råd till herr Wiklund skulle kunna vara att vända sig till luftfartsverket eller den lokala flygplatsförvaltningen, som i allmänhet snabbare kan redogöra för sådana saker som herr Wiklund tagit upp. Jag vill alltså hänvisa herr Wiklund, när det gäller de frågor han inte anser sig ha fått svar på, direkt till luftfartsverket, om ytterligare uppgifter önskas.
Herr talman! Mitt tack för interpellationssvaret som jag riktade till kommunikationsministern omfattade naturligtvis en bekräftelse på att jag ansåg mig ha fått svar på de frågor jag ställt i interpellationen. Det är dock inget ovanligt att man i en interpellationsdebatt begär preciseringar eller kompletterar interpellationen med ytterligare frågor. Interpellationsinstrumentets art jämfört med den enkla frågan utmärks väl just av att man i en interpellationsdebatt kan vidga debatten. Skulle fler ledamöter vilja delta i debatten går det bra och då brukar nya frågor komma. Vi har alldeles nyss varit med om ett mycket lång och utförlig interpellationsdebatt om brottsligheten, där man gick in på det mest skilda problem på det området och inte alls höll sig enbart till de frågor som interpellanterna hade ställt. Jag tycker att upplysningen om en ”översyn” av den utländska chartern var en ytterst intressant och värdefull komplettering till interpellationssvaret — av det slag jag direkt efterlyste — liksom uppgiften om att man åter tittar på allmänflyget, detta givetvis utan att det finns några bindningar i det som kommunikationsministern här sade om allmänflyget. Vad sedan gäller mina uttryckliga följdfrågor om bullervärden och landningstillstånd var det inte alls så att jag begärde att kommunikationsministern skulle ge dessa bullervärden eller frekvenser av landningstillstånd nu. Jag frågade om kommunikationsministern var villig att medverka till att utredning om dessa förhållanden kunde komma till stånd, därför att allmänheten som bor runt omkring Bromma vill veta hur det förhåller sig med detta. Jag skall gärna gå till luftfartsverket, om jag kan få någorlunda snart besked där, och sålunda inte behöver besvära kommunikationsministern med den här saken. Annars tycker jag att dessa frågor även för honom är högst relevanta i den debatt som förts om jet på Bromma. Den har förts litet enkelspårigt, när man har sagt: Bort med jet på Bromma! Det är inte det det är fråga om utan om alla de sorters flygplan, som får anses klart och alltför bullerstörande, alltså inte tolerabla ur bullersynpunkt. Det är detta jag hela tiden varit ute efter, de må sedan gälla den reguljära trafiken eller den som hör till allmänflyget. Jag tackar för de kompletterande upplysningar jag har fått.
Herr talman! För att inga missförstånd skall uppstå mellan herr Wiklund och mig om vad vi får och inte får diskutera i en interpellationsdebatt vill jag också klart säga ifrån, att visst skall vi försöka skiljas åt med så mycket nytt vetande som möjligt på båda sidor efter en sådan här debatt. Vad jag menade var bara att när det gäller statistiska uppgifter av typen hur många charterplan som har landat sommartid och vintertid på Bromma och liknande står naturligtvis luftfartsverket lika väl som jag gärna till tjänst med sådana uppgifter. Därför är det kanske ofta snabbare att ta reda på sådant den vägen. Herr Wiklund har nu också sagt att det kan vara en lämplig väg.

Herr talman! Herr Öhvall har frågat mig om jag är beredd att utan dröjsmål vidta erforderliga åtgärder i syfte att reducera flygpriserna på Norrland för att därigenom uppnå bättre samklang med regionalpolitiken. Flyget spelar en viktig roll i vårt lands transportsystem, och dess utveckling går snabbare än för någon annan transportgren. Flyget ger också trafikservice som är av betydelse i regionalpolitiska sammanhang. Allmänt gäller att det reguljära inrikesflygets priser uppvisat en förhållandevis långsam ökningstakt under 1960-talet. När de nya flygpriserna fastställdes i februari i år, hade någon taxehöjning inte skett sedan år 1969. I fråga om prisstrukturen med särskild hänsyn till de långa Norrlandsavstånden kan konstateras att taxan är utformad på ett sådant sätt att enhetspriset — dvs. priset per kilometer — sjunker med stigande avstånd. Enhetspriset för avståndet 200 km utgör för närvarande 60 öre km motsvarande 290 kronor för enkel resa Stockholm-Kiruna. En cirka fem gånger längre sträcka medför således en sänkning till hälften av enhetspriset. Linjeflygs i februari genomförda prishöjning innebär en markering av taxans degressiva utformning genom att höjningen utformats som ett fast kronpåslag per biljett oberoende av flygsträckans längd. Till det anförda kan läggas att själva grundtaxan inte ger en rättvisande bild av de faktiska prisförhållandena, eftersom nära hälften av det reguljära flygets resenärer begagnar sig av olika rabattformer. För flygbolagen innebär detta en prisnivå som i genomsnitt ligger cirka 20 procent under ordinarie pris. Avslutningsvis bör erinras om det utredningsarbete som bedrivs inom Linjeflyg och som syftar till en förhållandevis genomgripande revision av taxesystemet. Resultatet av detta utredningsarbete, som är mycket krävande, förväntas framkomma under hösten detta år. Det är min förhoppning, att man under detta arbete skall finna det möjligt att komma fram till ett taxesystem, som med tillgodoseende av de företagsekonomiska kraven kan på ett mera långtgående sätt än för närvarande tillgodose de regionalpolitiska önskemålen om mera utjämnade flygpriser.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min interpellation. ”Flyget spelar en viktig roll i vårt lands transportsystem, och dess utveckling går snabbare än för andra transportgrenar. Flyget ger också trafikservice som är av betydelse i regionalpolitiska sammanhang”, säger kommunikationsministern i sitt svar. Vi är alltså överens om att flyget har en betydelse för regionalpolitiken, men min uppfattning är den att flyget kunde ha mycket större betydelse än det har i dag, om det inte vore så väldigt dyrt att flyga. Ordinarie flygpris Luleå—Stockholm tur och retur uppgår för närvarande till 462 kronor, och Kiruna—Stockholm tur och retur kostar faktiskt 580 kronor.

Utredningen menade att förklaringen till de höga priserna står att finna i frånvaron av konkurrens på inrikeslinjerna. Vitala intressen i lokaliseringssträvandena i Norrland får således stå tillbaka för att man skall kunna hävda landets intressen på den internationella luftfartens område, där konkurrensen är mycket hårdare. Enhetspriset för avståndet 200 km utgör för närvarande 60 öre/km, och det motsvarar 120 kronor för enkel resa Umeå—Sundsvall. Vad innebär detta? Jo, att den som har tillgång till tjänstebil kan söka fram den största och den dyraste av alla tjänstebilar och ensam företa resan mellan Umeå och Sundsvall och det till lägre pris än med kollektivflyget. Ja, det kan ju också hända att bilisten t.o.m. finner att två personer i bil reser billigare mellan Stockholm och Luleå än om de löser var sin biljett med flyget. När det gäller kommunikationerna med övre Norrland intar ändock flyget något av en monopolställning på grund av tidsfaktorn, som spelar en så väsentlig roll. Den långa restiden betyder att valet i många fall står mellan att flyga och att inställa en tilltänkt resa.

Den motsatsställningen måste enligt min mening hävas. Flera regionalpolitiska utredningar har konstaterat att förutsättningarna för en regions utvecklingsmöjligheter till väsentlig del sammanhänger med kontaktmöjligheterna utåt. Självfallet växer också denna kontaktfrågas betydelse med avståndet. För att de lokaliseringspolitiska målen skall kunna nås i exempelvis Norrbotten måste möjligheterna till kontakt med mera expansiva delar i södra Sverige väsentligt förbättras. Inrikesflyget kunde i detta avseende bli av utomordentligt stor betydelse, men för att så skall bli fallet måste en betydande sänkning av flygpriserna komma till stånd. Det sägs i interpellationssvaret att det inom linjeflyget nu pågår en revision av taxesystemet. Kommunikationsministern hoppas på att Linjeflyg skall komma fram till ett system, där man mer än för närvarande tillgodoser de regionalpolitiska önskemålen om mera utjämnade flygpriser. Men kan man verkligen utgå från att inrikesflyget och framför allt SAS av regionalpolitiska skäl skulle avstå från att ta ut högsta möjliga pris på varje enskild linje? För mig framstår detta som föga troligt. Det är väl ändock regeringen som bör ta initiativ till att sänka taxorna i regionalpolitiskt syfte.

Herr talman! Jag har haft samma frågeställning uppe till diskussion vid två tillfällen tidigare detta år i anledning av interpellationer här i kammaren, och det svar som jag lämnade till herr Öhvall skilde sig väl egentligen inte så oerhört mycket från dem jag lämnat ett par gånger tidigare. Det hänger samman med att dessa frågor inte gärna kan byta ansikte från tid till annan, när det är fråga om så pass korta intervaller som i dessa fall. Det kan dock finnas anledning att erinra om några saker i detta sammanhang. Vi har i vårt land ett inrikesflyg som har vuxit ut till en viktig komponent i den svenska trafikbilden. Men naturligtvis finns det vissa problem, som också accentueras allteftersom tiden går, och det gäller kanske i första hand Linjeflyg. Det måste inledningsvis understrykas hur viktigt det är att flygföretagen kan lägga upp sin verksamhet tekniskt, driftmässigt och ekonomiskt på sådant sätt att de kan ge så god service som möjligt till så låga priser som möjligt. Det har varit och är ett problem för bl.a. Linjeflyg. För Linjeflyg har det sedan flera år tillbaka varit en nödvändighet att utrusta sig exempelvis med tidsenlig flygmateriel för att därigenom skapa förutsättningar för en rationell och ekonomisk drift. Hitintills har Linjeflyg inte haft möjlighet att klara denna förnyelse av flygplansflottan. Linjeflyg har såvitt bekant den största flottan i världen av kolvmotordrivna Metropolitanplan — 19 stycken. Flygplanen är tillverkade under åren 1953-1957, och medelåldern är 17 år. Underhåll och reservdelar för dessa plan blir alltmer kostnadskrävande. Företaget är också det enda reguljära flygbolag i sin storleksordning som ännu inte utnyttjar jetplan. Tidtabellsuppläggningen försvåras naturligtvis exempelvis genom flygplanens låga fart. Den begränsade kapaciteten nödvändiggör en stor flygplansflotta, och besättningsbehov och andra resurser måste avpassasmed hänsyn till detta. Jag tror, herr Öhvall, att det är viktigt att vi har även dessa synpunkter med i diskussionerna om flygpriserna i vårt inrikesflyg. Jag vill inte närmare kommentera de uppgifter som herr Öhvall lämnade och som, såvitt jag förstår, har sitt ursprung i en utredning som blev klar för halvtannat år sedan; det är väl i stort sett herr Fredéns siffror vi talar om. Jag bara konstaterar att de siffrorna tidigare vid några tillfällen blivit utsatta för ganska kritisk granskning, och jag vill inte heller i dag så där rätt upp och ned skriva under alla de uppgifter som lämnats i den utredningen. Men det må vara att vi kan ha olika uppfattningar om det. Vad som är viktigt här är ju att på sikt på olika fronter komma fram till ett bättre förhållande. Den tekniska utvecklingen är en komponent. Möjligheten att förnya flygplansflottan för Linjeflyg är en annan, och vidare har vi Linjeflygs möjligheter att, som jag har sagt i mitt svar, genom en taxerevision av genomgripande karaktär förändra taxorna. Det är, som jag har sagt, ett omfattande arbete, vars resultat jag inte heller kan ha någon uppfattning om i dag. Vi får avvakta till den tidpunkt som jag nämner i mitt svar. Jag utgår ifrån att Linjeflyg inte har satt i gång utredningsarbetet bara för att ha någonting att syssla med utan att man menar allvar när man säger att utredningen skall syfta fram till att om möjligt presentera en taxa för LIN:s inrikesflyg, som tar hänsyn speciellt till de långa avståndens resenärer. Då talar vi väl om samma saker, herr Öhvall och jag. Vi måste nämligen mena Norrlandsresenärerna i första hand. Jag tycker således att det är viktigt att vi avvaktar utredningens resultat och inte ger oss in i några funderingar om vad som kan komma ut av arbetet. Vi får diskutera det när resultatet finns på bordet en vacker dag. Sedan vill jag tillägga en sak, nämligen att i den regionala trafikplanering som vi har satt i gång runt om i landet har inrikesflyget också fått en vers. Nu är ju inte inrikesflyget regionalt i den mening vi tänker på när vi skall utreda den regionala trafiken i övrigt, men vi tar med inrikesflyget i den regionala trafikplaneringen när det gäller den interregionala trafiken, som det här är fråga om. Även där har vi alltså ett instrument som vi håller på att arbeta med för att så småningom, när arbetet är klart, även där kunna visa på förbättringar, tekniskt och på annat sätt, kanske när det gäller uppläggningen av tvärförbindelser med flyg, matarlinjer i inrikesflyget osv., som vi i dag inte har men som på sitt sätt också skall kunna bidra till ett förbättrat inrikesflyg.

Herr talman!

Om man inte kan medge fri konkurrens, så innebär det i fråga om linjefarten att försök att åstadkomma företagsekonomisk vinstmaximering inte bör få påverka taxeavvägningen. Eftersom konkurrens saknas bör vidare taxeoch priskalkyler, beläggningsstatistik osv. i princip vara öppna för insyn från konsumenterna och inte som nu enbart från den statliga tillsynsmyndigheten, dvs. luftfartsverket. Denna debatt visar hur önskvärt det vore att vi hade tillgång till fri insyn i de siffror som vi skall diskutera beträffande prissättningen på inrikesflyget. Sverige är på inrikesflygets område ett av de dyraste länderna i världen. Finland ligger på ungefär halva priset, och det är naturligtvis ofattbart för konsumenterna. Även om det finns en förklaring i avgiftsbeläggningar och sådant, kvarstår ändå för konsumenterna frågan: Varför kan vi icke få ned priset även i Sverige på flygresor, så att man kan utnyttja flyget när man behöver det?

Herr talman! Jag hade inte tänkt begära ytterligare replik om inte herr Öhvall sagt att eftersom vi inte har fri konkurrens i inrikesflyget fordras det av oss desto mera insyn m.m. i den trafik vi har. Det är nog viktigt att vi klarar ut problemet om behovet eller faran av fri konkurrens i inrikesflyget, i vilken riktning vi nu strävar och vilken uppfattning vi har. Jag vill minnas att frågan diskuterades för något år sedan i samband med de siffror som herr Öhvall nämnde i sin första replik och som hade till upphovsman vår gemensamme vän herr Fredén i Luleå. Han hade bl a. till länsstyrelsen i Norrbottens län lämnat uppgifter om priser på det svenska inrikesflyget.

Jag mötte då — det kan vara intressant att påminna sig det — från många håll frågan om detta inte var något som man skulle seriöst se på. Jag var intresserad i så måtto att man skall lära sig vad det är som egentligen pågår av och till och försökte därför på olika vägar få klart för mig vad budet innebar. Jag kom då fram till att det visserligen var riktigt att detta charterföretag i ett av våra grannländer var berett att flyga Stockholm—Luleå för en summa som motsvarade ungefär hälften av det pris som gällde hos oss, men det var under ganska snäva förutsättningar. Den snävaste av förutsättningarna var, om jag inte minns alldeles fel, att man skulle vara garanterad 60 eller om det var 70 procents beläggning innan man lyfte. Detta besked räckte nästan för mig. Det fanns också andra skäl, men dem har jag inte i minnet. Jag frågade mig då och jag tror att jag tillät mig säga det här i riksdagen vid något tillfälle om det är sådan inrikestrafik som vi skall hålla oss med i framtiden. Man skulle åka ut till Arlanda eller Bromma i förhoppning om att det skulle vara ungefär 60 procents beläggning, dvs. tillräckligt med passagerare för att planet skulle avgå. Om det inte fanns tillräckligt många passagerare i den relationen skulle man få finna sig i att åka hem igen eller vänta på nästa tur tills det blivit 60 procent. Det låter som en karikatyr, men för mig var det mer än karikatyr, ty i detta land — man må säga vad man vill om det — är vi ofta vänner av ordning. Vi vill att det även på detta område skall vara ordning och reda. Nu har jag inte ett ögonblick velat beskylla herr Öhvall för att ha några tankar i denna riktning, men jag vill ändå säga att är det den sortens konkurrens vi skall sträva efter när det gäller inrikesflyget finns det just nu i denna talarstol en svuren fiende till det systemet. Om herr Öhvall eller någon annan önskar flyga vill nog den här regeringen gärna se till att han kan göra det även om han till äventyrs skulle vara alldeles ensam när han kom till Arlanda eller Bromma. Och då får naturligtvis kostnaderna slås ut på något sätt — någon måste betala dem. Det är med detta som med mycket annat i livet att det blir genast dyrare när man vill bjuda människorna en service som är någonting mera än den tillfälliga service som jag vill kalla det andra systemet. Jag skall inte ta upp någon längre diskussion om inrikesflyget i Finland; herr Öhvall känner alldeles för väl till förhållandena i Finland för att jag skall behöva göra det. Där är det en helt annan trafikstruktur, ett helt annat kostnadsläge och man har där en helt annan syn på inrikesflyget jämfört med andra transportmedel än vad vi har. Jag tror att den lilla uppräkningen kan räcka för att alla skall förstå att det inte går att göra några direkta jämförelser mellan Sverige och Finland.

Herr talman! Jag är medveten om att man inte kan göra jämförelser med andra länder och direkt dra konsekvenser av vad som händer där. Men många som berörs av dessa problem är naturligtvis förvånade när ett flygbolag officiellt talar om att det kan utföra dessa flygningar för 50 procent av ordinarie SAS-pris. Jag vill nog påstå att kommunikationsministerns beskrivning av anbudet faktiskt var en karikatyr. Det fanns underlag för bedömningen om 60 procents beläggning — det är ju vad SAS räknar med i dag. Och att man för varje enskilt flygtillfälle skulle göra reservationer för att man hade 60 procents beläggning har jag inte hört talas om — det har i varje fall inte framförts officiellt. Kvar står, och det hoppas jag att vi kan vara överens om, att det är av vital betydelse att vi får en flygförbindelse med nordligaste Sverige som prismässigt är tillgänglig för människorna, och att frågan riktigt noga och på allvar tages upp till prövning. Vi måste uppfatta flyget som ett regionalpolitiskt instrument, ty det är vad det är. Det är beklagligt att vi har bemästrat tekniken men inte har råd att använda den.
Herr talman! När vi talar om det exempel som vi båda tycks ha studerat något — det gällde alltså en charterflygstyp i inrikesflyget — kanske man av och till och i fråga om vissa sträckningar kan få en beläggning på 60 procent. Men det finns fler platser i Norrland än Luleå och Kiruna, herr Öhvall.

Man måste se inrikesflyget som en helhet. Man kan inte, hur gärna man än skulle önska det, rycka ut en relation och säga som detta charterflygbolag sade: Det är den linjen vi är intresserade av. Den uppgiften gavs ganska konkret. Det var sträckan Stockholm—Luleå som man var intresserad av, herr Öhvall, och ingen annan linje. Det fanns ingen offert på flygning till någon av de platser som jag här har räknat upp. Något litet sting i hjärtat måste det väl ge dem som bor på de andra platserna, om man genom att sätta in charter på en viss linje ännu mer urholkar det ekonomiska underlag som våra inrikes flygföretag behöver för att kunna bedriva trafik också på andra linjer.

Herr talman! Det är riktigt att det även finns andra orter i Sverige som berörs av inrikesflyget, framför allt i norra Sverige. Men klart är ändå att med avstånden växer kontaktproblemen, vilket jag tillät mig att anföra i ett tidigare inlägg. Och det är till föga tröst för dem som bor längst ut i periferin att det finns andra som har problem. Man lever i den uppfattningen att just de linjer som är ur regionalpolitisk synpunkt mest angelägna får bära en del av kostnaderna för andra linjer och för utrikesflyget. Man kan inte anklaga SAS eller LIN för att de utifrån sina företagsekonomiska värderingar tar ut så mycket som marknaden tål, men det är en ringa tröst för Norrbotten.

Herr talman! Herr Winberg har frågat mig om jag anser att de principer SJ:s centralförvaltning tillämpat i det framlagda förslaget om ändrad trafik områdesindelning är förenliga med vad riksdagen uttalade genom beslutet den 16 december 1971. SJ:s förslag till ny lokal organisation vid driftavdelningen innebär bl.a. att den geografiska indelningen av trafikområdena anpassas efter länsoch kommunindelningen. Därvid uppnås fördelar bl.a. i fråga om trafikplaneringen. För de kommunala myndigheterna bör det självfallet vara en påtaglig fördel att ha nära och täckande kontakter med SJ:s lokala organisationsenheter. De lokala områdena har därför anpassats så att varje kommun i princip omfattas av ett lokalt förvaltningsorgan — trafikområde. Herr Winberg tar i sin interpellation upp en planerad omorganisation av vissa delar av den lokala organisationen inom nionde driftdistriktet, vilken bl.a. kan komma att medföra en överflyttning av de delar av Ånge trafik område som inte tillhör Västernorrlands län till trafikområden inom Jämtlands och Gävleborgs län. En sådan åtgärd — som ligger inom ramen för SJ:s egna befogenheter — syftar just till att åstadkomma en sådan kommunanpassning av trafikområdena. Det kan nämnas, att enligt uppgift från SJ organisationsändringen möjligen kan medföra personalminskning med en man.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för det svar statsrådet har lämnat på min interpellation. Svaret innehåller den upplysningen att SJ:s organisationsförslag anpassar trafikområdena till länsoch kommunindelningen, att detta är en fördel för de kommunala myndigheterna och slutligen att effekten av den s.k. kommunanpassningen för Ånge trafikområde — som jag i interpellationen har nämnt som ett exempel — blir helt obetydlig. Jag är kanske något förvånad över svarets utformning, dels därför att det i långa stycken är samma svar som herr Björk i Gävle för någon vecka sedan fick på en interpellation i en annan fråga och med annat innehåll, dels — och det är väl väsentligare — därför att svaret i vad gäller anknytningen till kommunindelningen faktiskt ingår i förutsättningarna för min fråga. I den skrivelse från SJ:s centralförvaltning den 2 mars 1972 som jag nämnt i min interpellation anges ju flera tankegångar, på vilka förslaget om den ändrade trafikområdesorganisationen bygger. Jag tror att man kan räkna till nio. En av de tankegångarna är den som kommunikationsministern, nämligen att trafikområdena i största möjliga utsträckning bör anpassas efter länsoch kommungränser. Men här finns ju också andra grundtankar som är av väsentlig vikt för den fråga jag har ställt och som kommunikationsministern inte nämner någonting om. För att ta några sådana grundtankar så sägs det i förslaget att varje trafikområde bör ha ett bärkraftigt trafikunderlag och att kommersiell verksamhet av någon betydelse är en nödvändig förutsättning för ett trafikområde. Det förklaras att ett trafikområde bör utgöra ett naturligt underlag för terminalplanering och terminalledning. Det betonas att ett trafikområde bör ha en sådan omfattning att förutsättningar skapas för användande av kvalificerade specialister inom väsentliga funktioner. Detta är alltså några av de riktlinjer som angavs i organisationsförslaget.

Jag har i interpellationen angett vad beslutet innehöll, och jag anser mig därför för närvarande, i denna debatt, inte behöva ta upp tiden med att redogöra för det, så mycket mindre som jag är helt övertygad om att kommunikationsministern har beslutets innehåll i gott minne. Jag erinrar bara om att riksdagen uttalade att en fortsatt ratonalisering borde kunna ske inom den gällande organisationens ram, bl.a. på det lokala planet, och att dessa åtgärder i stor utsträckning låg inom ramen för verksledningens egna befogenheter, men att också här regionalpolitiska synpunkter borde beaktas. Riksdagen erinrade i detta sammanhang om de i det hänseendet i motioner framförda synpunkterna beträffande SJ:s organisation i Ångeområdet. Detta är, mycket komprimerat, den bakgrund mot vilken SJ:s organisationsförslag skall ses. Jag vill nu fråga kommunikationsministern: Skall SJ beträffande den lokala organisationen, där ju SJ själv äger att fatta besluten — därvidlag har jag ingen erinran mot vad kommunikationsministern säger — ta hänsyn till vad riksdagen har uttalat? Om kommunikationsministern svarar ja på den frågan — och det utgår jag ifrån, för annars vore riksdagens uttalande ganska meningslöst — blir nästa fråga: Har SJ tagit tillbörlig hänsyn till beslutet i förevarande organisationsförslag? Det är den frågan som min interpellation gäller och som jag gärna skulle vilja ha ett svar på.

Herr talman! Svaret på herr Winbergs fråga är ett entydigt ja. SJ har utifrån vad som beslutades av riksdagen — strax före juluppehållet i höstas — i det här fallet lika väl som i andra sammanhang tagit den hänsyn som man, åtminstone enligt vad trafikutskottet sade, skall ta. Trafikutskottet underströk i sitt betänkande nr 27 år 1971 att SJ inom ramen för egna befogenheter skulle bedriva rationaliseringsarbetet med kraft men att härvidlag regionalpolitiska synpunkter borde beaktas. SJ:s förslag att flytta över vissa delar av Ånge trafikområde till andra trafikområden ligger helt inom ramen för gällande riktlinjer och överensstämmer enligt min mening väl med de uttalanden som gjorts i anslutning till riksdagens behandling av SJ:s organisation i höstas. Herr Winberg går längre i sina krav — herr Winberg kräver egentligen i interpellationen att vi fr.o.m. nu i princip skall ha ett statiskt förhållande vid statens järnvägar.

Jag kan berätta för herr Winberg — vilket kanske inte är några nyheter - att det har varit mycken diskussion om Ånge som trafikområde och om många andra platser i landet i detta sammanhang. Skall man banta ner någonting från 90 till 50 — i det här fallet SJ:s trafikområden — möter man kanske flera hundra problem runt om i landet när det gäller hur man skall dra gränserna för de nya områdena. Och det kan väl inte vara möjligt att statens järnvägar i varje enskilt fall, där man vill flytta gränsen mellan två nya trafikområden si eller så många kilometer på den eller den järnvägslinjen, skall vara tvingade att hela tiden arbeta efter principen att här får ingenting röras. Hur skall det företaget över huvud taget kunna arbeta med någon utsikt till framgång, om företaget inte har möjlighet att göra sådana förändringar i sin organisation utan att gå tillbaka och fråga riksdagen, alldeles speciellt som man inte behöver fråga riksdagen om detta? Vad herr Winbergs fråga egentligen mynnar ut i är att dessa befogenheter som SJ har skall läggas i detta hus. Säg då det från denna talarstol i stället för att på andra vägar komma fram till att regeringen skall säga det till SJ! Konstatera då gärna här att riksdagen skall göra detta, så vet vi vad herr Winberg har för uppfattning när det gäller SJ:s vardagsrationalisering och när det gäller SJ:s rationaliseringsverksamhet i största allmänhet! Jag kan försäkra herr Winberg att om vi verkligen skulle få en diskussion som mynnade ut i att man i sådana här frågor skulle kräva riksdagens godkännande av förändringarna, så lär SJ få mycket större svårigheter än företaget tidigare har att kunna bära upp den roll som vi vill att SJ skall spela. Varje trafikområde bör ha ett bärkraftigt underlag, säger herr Winberg. Ja, var går gränsen för det? Underlaget behöver ju inte vara sämre i Änge nya trafikområde bara därför att man tar bort några kilometer här eller där av vad som tillhört detta område. Och skulle underlaget bli sämre i den nya kostym som Ånge nu skall kläs i, så måste det väl sägas att man inte skulle ha tillskapat ett trafikområde i Ange bland de ca 50, om man inte hade menat att det skulle kunna leva vidare bland de andra 50 eller S1 — vilket det nu är.

För Anges del kommer det enligt uppgift att röra sig om en man. Efter alla de intressanta diskussioner i dessa frågor som jag har fört med olika riksdagsmän har vi alltså nu kommit till botten, nämligen antalet människor som möjligen skall rationaliseras bort. Nästa gång som någon kommer och vill vara ännu värre måste det sålunda vara fråga om färre än en man, dvs. noll. Herr Winberg och jag har som sagt kommit ner till en man; det är ändå ett litet minne vi får efter denna diskussion.

Herr talman! Jag skulle bli synnerligen glad, herr kommunikationsminister, om det på litet sikt blev kommunikationsministern som fick rätt och jag som fick fel och att alltså reduceringen i detta fall kom att stanna vid en man. I så fall tycker jag att bara i den delen har denna debatt varit av godo för Anges vidkommande, nämligen om den kan bidra till att hindra den utflyttning från orten som människorna där är oroade över. Men tyvärr, herr statsråd, är det flera tendenser som pekar åt annat håll åt att reduceringen blir större. Jag återkommer strax till det. Men först vill jag rekapitulera, att på min fråga om SJ skall ta hänsyn till vad riksdagen har uttalat, svarar statsrådet ett entydigt ja. Statsrådet anser också att SJ har tagit tillbörlig hänsyn till det beslutet i sitt organisationsförslag. Det är den saken min interpellation egentligen gäller. Men sedan lägger herr statsrådet in i den en hel del saker som jag över huvud taget inte har tagit upp. Själva sakfrågan, de konkreta ändringarna, är ju ändå inte, som frågan är formulerad, det primära. Jag är medveten om att verksledningen inom SJ har befogenhet att besluta på det lokala planet. Vad jag vill föra in i bilden är, att här har riksdagen ändå gjort ett uttalande, och jag tycker det finns vissa tendenser i detta förslag som går emot detta riksdagens uttalande. Jag skall här inte så mycket ta upp sakfrågorna, ty på sätt och vis har jag inte mycket att erinra mot vad kommunikationsministern sade i den del som rörde det jag verkligen har frågat om. Men jag hävdar att kommunikationsministern lade in litet för mycket i vad jag sagt. Men eftersom nu interpellationssvaret ju helt anknyter till kommunoch länsanpassningen vill jag säga att det råder ju ändå olika meningar om huruvida det skall vara en sådan anpassning. Jag vill bara erinra om att Svensk Trafiktidning, som företräder en stor grupp tjänstemän vid SJ, har framhållit att det inte alls är lämpligt att gå på samma kompromisslösa linje beträffande den lokala organisationen som man gjorde när det gällde distriktsindelningen. När jag i min interpellation tog upp frågan om huruvida principerna i förslaget överensstämmer med riksdagens beslut tog jag Änge trafikområde som ett exempel. Det gjorde jag av två skäl, dels därför att orten ligger i min egen valkrets och jag därför något så när kan följa vad som nämndes i den delen av riksdagsbeslutet. I samband med behandlingen av propositionen om den regionala organisationen vid SJ hade den regionalpolitiska betydelsen av att behålla SJ:s organ och förvaltningar i Änge-området tagits upp i flera motioner, och riksdagen erinrade i beslutet om dessa synpunkter. Det var alltså en viljeyttring från riksdagens sida, och som jag ser det får den inte negligeras av SJ. Själva viljeyttringen måste ju betyda något konkret i jämförelse med om den inte alls hade förekommit. Nu säger statsrådet att man tar bort några kilometer från detta trafikområde. Jag vågar emellertid påstå att linjesträckningen där i dag rör sig om ungefär 25 mil, och enligt förslaget blir det kanske kvar 10 mil. Det är alltså ganska många kilometer som tas bort. Jag är dock medveten om att linjernas längd inte i och för sig är avgörande för varje trafikområde, men minskningen i antalet mil eller kilometer ger väl ändå en uppfattning om reduceringens storlek. Mot bakgrunden av vad riksdagen uttalade i december 1971, när riksdagen särskilt tryckte på SJ-organens betydelse för Ångeområdet, är det enligt min mening anmärkningsvärt att SJ nu föreslår en sådan minskning av det område att jag tycker det är befogat att tala om en långsam strypning. En väsentlig inriktning i detta organisationsförslag är att minska antalet trafikområden. Detta kan vara riktigt. Men i regionen kring Ånge sker ingen minskning; de omgivande områdena görs i stället större på Ångeområdets bekostnad. Ängeområdet kommer att bli ett av de mindre områdena inom SJ. Området görs så litet att det vid en jämförelse med omgivande områdens storlek måste framstå som en uppenbar risk att det inom en närmare eller mera avlägsen framtid kommer att dras in, med motiveringen att det är så litet att det inte skulle vara rationellt att bevara det som eget område. Det förefaller vara en mer eller mindre outtalad mening inom SJ att Ånge trafikområde skall försvinna; detta kan jag belägga med uttalanden från ledande håll inom SJ. Den föreslagna reduceringen av detta område — som jag har tagit som ett exempel — är inte logisk ens med utgångspunkt i de principer som förslaget bygger på. Här tar man nämligen från ett område bort en stor del av trafikunderlaget, och då får man kvar ett trafikområde som knappast blir bärkraftigt. Trafikströmmarna på de linjer som föreslås bli fråntagna Ängeområdet är i hög grad riktade mot Ånge och därifrån mot Sundsvall, inte minst på grund av de avsevärda timmertransporter som nu går från flera olika lastplatser till den stora timmerterminalen som ligger vid Töva utanför Sundsvall. Bräcke är sedan länge ur trafiksynpunkt nära knutet till Änge, och för Ljusdalsområdet är det väl, liksom för Bräcke, trafiken på norra stambanan som har den stora betydelsen. När man sedan i förslaget vill flytta över en ort som Torpshammar, som ligger i Ånge kommun, från Änge trafikområde till Sundsvalls trafikområde, visar det att förslaget är inkonsekvent även ur den synpunkt som kommunikationsministern har uppehållit sig vid i svaret, nämligen anpassningen till kommungränserna. Nu nämner kommunikationsministern i svaret att organisationsförslaget enligt uppgift skall innebära minskning med en man och att vi alltså i de här diskussionerna skulle ha kommit till en bottennivå genom att diskutera så obetydliga förflyttningar. Jag är alldeles övertygad om, herr statsråd, att om den siffran är riktig, så måste tidsperspektivet vara mycket kort. Man kan se tendenserna genom att jämföra litet bakåt i tiden. Vad som oroar de människor som verkar i denna region är just den långsamma successiva åderlåtningen av SJ-organen i området. Kommunikationsministern och jag har för ungefär ett år sedan diskuterat liknande frågor, frågor som alltjämt är aktuella, nämligen att flytta lokledare och fjärrtågklarerare m.fl. till Sundsvall. Varför de här frågorna är så viktiga på sikt beror ju på att orten och kommunen i så hög grad bygger sin tillvaro på de SJ-organ som är lokaliserade där. Tunnar man ut dem därför att SJ driver en benhård och av många såsom tvivelaktig ansedd centraliseringslinje, stick i stäv med regionalpolitiken, måste det göras andra satsningar i denna region — satsningar som blir mer kostsamma ur samhällsekonomisk synpunkt. Här är det fråga om en ort som ligger i det inre stödområdet. Jag ställer frågan, eftersom kommunikationsministern ju anser att SJ har tagit erforderlig hänsyn till riksdagens uttalande: Vilka regionalpolitiska synpunkter har SJ beaktat i förslaget för Ånge trafikområde? Herr talman! Jag har försökt att här något så när i detalj granska ett trafikområde i det framlagda förslaget till lokal organisation. Det ger mig faktiskt anledning att om det förslaget säga det som riksdagen sade om SJ-förslaget om den ändrade regionala organisationen: Det företer avsevärda brister. Slutligen: Hur har riksdagens uttalande om beaktande av regionalpolitiska synpunkter i övrigt beaktats i det här SJ-förslaget? Om vi ser på Norrlandslänen, är vi väl alla överens om att de regionalpolitiska insatserna i första hand behövs i inlandet. Men SJ går en motsatt väg — SJ drar in väsentliga delar av den administration som finns i inlandet och låter all verksamhet administreras från kustorterna. Det finns många exempel i det här förslaget: Sandvikens trafikområde och Storviks trafikområde dras in och läggs till Gävle. Bollnäs trafikområde dras in och läggs till Söderhamn. Sollefteå dras in och läggs till Härnösand, Vännäs dras in och läggs till Umeå, Storuman dras in och läggs också till Umeå, Arvidsjaur dras in och läggs till Skellefteå. Detta pekar, herr talman, på att man i det här förslaget inte har beaktat några regionalpolitiska synpunkter.
Herr talman! Det här inlägget gjorde mig ännu mera säker på att vad herr Winberg är ute efter är att ingenting skall förändras vid SJ. I slutet av sitt anförande tog han några exempel som bevisar det. Jag vidhåller — det är min skyldighet gentemot både herr Winberg och kammaren — att SJ måste fortsätta med sin rationaliseringsverksamhet. Den dag herr Winbergs uppfattning blir allmän egendom är det större fara å färde för SJ än det någonsin tidigare varit. När man hör herr Winberg är det inte så konstigt att oron ute i landet får god grogrund. Det är tråkigt, herr Winberg, att på det här sättet egentligen ganska okontrollerat måla upp en kommande dyster bild för i detta fall Ånge. Vem kan tjäna på det? Näppeligen de som är anställda vid SJ i området. Knappast heller befolkningen i regionen, knappast SJ:s ledning varken centralt, regionalt eller lokalt, som genom vad som här sägs får en kanske något underlig uppfattning om hur informationskanalerna egentligen fungerar. Herr Winberg vill faktiskt med sitt senaste inlägg brygga för att det finns beslut eller åtminstone tankegångar som leder i riktning mot att Änge egentligen som trafikområde är dödsdömt redan vid starten. Men nog skulle det innan vi slutar vår debatt vara välgörande, om herr Winberg litet mera konkret en gång till ville tala i dessa termer. Jag tror att inte minst de anställda skulle vara intresserade därav. Jag hade annars tänkt använda denna replik till att be herr Winberg, som har litet närmare till Ånge än jag har, att vid sitt nästa besök i Ånge säga åt dem som bor där att vara lugna, att de som är anställda vid SJ inte skall vara oroliga. Jag hade tillfälle att säga detta till de fackliga företrädarna för detta område vid en uppvaktning som de gjorde för mig för åtta tio dagar sedan. Jag sade till dem att jag innan de kommit naturligtvis hade kollat uppgifterna hos SJ och att jag kunde säga till dem att de för Ånges del gott kunde åka hem och vara lugna när det gäller sysselsättningen i Ånge. Möjligen kan det innebära minskning med en man, men man är inte säker på det. Jag tyckte för min del att det inte kunde göra något att plocka fram den mannen i svaret, för ett bortfall av en man är i alla fall ganska litet i Ange. De fackliga företrädarna, som är realister, tyckte att det var värdefullt att på det här sättet tala om att de naturligtvis i den här situationen både centralt och lokalt varit med om att fackligt bygga upp det nya trafikområdesförslaget. Det märkliga är nämligen, herr Winberg, att de fackliga företrädarna hela tiden är med i arbetet och bygger upp sådana här organisationsförslag. Till slut enas man — kanske inte på alla punkter men i princip — om vad som skall hända.

Hur skall det vara möjligt att komma till samstämmighet i en sådan här fråga när man som herr Winberg börjar diskutera varför inte den eller den stationen kan få tillhöra Ånge trafikområde? Nog har SJ-stationernas antal här i landet minskat, men hur skulle det se ut om vi till allt annat också skulle börja diskutera om stationen A skall höra till trafikområdet B och om stationen C skall tillhöra trafikområde D osv.? Med sådana uppfattningar som herr Winberg har om att det finns ugglor i mossen här är det faktiskt i första hand mot de anställda vid SJ i AÄngeområdet en gärd av rättvisa att gå upp här i talarstolen — och gärna även i Ange — och tala om vad man bygger dessa uppfattningar på. Jag har för flera veckor sedan kontrollerat det faktiska förhållandet i Änge. Utan att kunna spå om vad som skall hända om fem eller tio år vare sig för Ange eller någon annan region vet jag vid det här laget att de anställda vid SJ i Änge kan vara lugna. Min fråga till herr Winberg skulle vara: Är herr Winberg beredd att nu tro på dessa ord och kanske i så fall rent av — åtminstone delvis — upphöra med misstänkliggörandet av Ånges framtid som trafikområde vid SJ? Eller är det hans tanke att man skall fortsätta att odla denna osäkerhetskänsla?
Herr talman! Jag vill verkligen påpeka att jag inte är ute för att misstänkliggöra; jag har dragit mina slutsatser av vissa händelser de senaste åren vid SJ i Ange. Herr statsrådet kan väl inte göra gällande annat än att det har varit en stark oro — jag hävdar att det fortfarande är det — bland de anställda liksom bland de fackliga förtroendemännen i området. Statsrådet, som har fått uppvaktningar inte bara nu utan också tidigare i denna fråga, borde ju känna till det. Över huvud taget var det en mycket stark facklig kritik mot hela den proposition som lades fram förra hösten, och det var ett av skälen till att riksdagen gick emot den. Jag hävdar, herr talman, att statsrådet i sak inte har tagit upp den kritik jag framfört mot den kraftiga reduceringen av Ange trafikom råde. Statsrådet måtte inte känna till denna särskilt bra eftersom han så där litet hastigt säger att om man minskar trafikområdets linjer med en eller annan kilometer så spelar det väl inte någon större roll. Men här rör det sig om ungefär 150 kilometer! Statsrådet säger vidare att vi inte kan diskutera den ena stationen hit och den andra dit. Givetvis inte, men jag har ju tagit fram exempel för att peka på vissa principer som inte håller när de konkret granskas. I sitt svar säger t.ex. statsrådet att den geografiska indelningen av trafikområdena skall anpassas efter länsoch kommunindelningen. För att påvisa felaktigheterna nämnde jag ett exempel på hur indelningen går ifrån denna anpassning. Statsrådet vill att jag ytterligare skall utveckla mitt resonemang om att Ange trafikområde kan komma att försvinna. Från kammarens talarstol sade jag för en stund sedan att det från ledande håll inom SJ har kommit fram i uttalanden att man kan tänka sig dra in detta område. Nu när man förbereder en kraftig reducering, tycker jag det är positivt att höra kommunikationsministern säga att de anställda kan vara lugna och att det inte skall bli någon ytterligare reducering. Det var ungefär ett sådant svar jag hoppades på när jag ställde interpellationen. Det väsentliga, som vi vill slå vakt om, är ju sysselsättningsmöjligheterna i området, att människorna skall kunna vara kvar och leva där. Men vad som oroar är just uttalanden från SJ-håll om att området kan komma att försvinna. När man därtill noterar den reducering som har skett och drar ut konsekvenserna därav är det naturligt att många är rädda för att Ånge som trafikområde kommer att upphöra. Det är det som är så obehagligt för människorna där. Men om nu utflyttningen från Ånge stoppas, kommunikationsministern förhindrar avvecklingen av SJ-organ där och SJ i enlighet med vad riksdagen har uttalat satsar mer på Ånge trafikområde, då behöver jag inte interpellera statsrådet mer i den här frågan.

Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta har frågat mig om jag är beredd medverka till att Alvesta blir förläggningsort för en godsterminal och godsbangård. Som svar på herr Gustavssons interpellation vill jag framhålla att frågan om en ny godsterminal i ifrågavarande region — som ersättning för den numera uttjänta och orationella anläggningen i Vä — liksom frågan om en ny terminals lokalisering och utformning är under utredning inom SJ. Jag har dock inhämtat att det sannolikt inte blir aktuellt att placera Växjö godsterminal i Alvesta — främst med hänsyn till det område den skall betjäna. I vilken utsträckning rangering och tågbildning av vagnarna till och från Växjöområdet skall ske i Alvesta och/eller Nässjö får det fortsatta utredningsarbetet utvisa.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Anledningen till att jag framställde den här interpellationen var att det sedan ett par tre år tillbaka har pågått en utredning inom Växjödistriktet angående en ny.eller utbyggd rangerbangård. Den utredningen kom så småningom fram till tre alternativ — Räppe, Alvesta och Nässjö. När sedan utredningen överlämnade sitt förslag till centralförvaltningen har den uttalat sig för Räppe, som ligger ca 10 kilometer från stambanan. Räppealternativet skulle medföra en kostnad på ca 25 miljoner kronor för en ny rangerbangård. Alvesta däremot har en modern bangård med 13 spår — ett spår mindre än den planerade i Räppe. Det är helt naturligt att utredningens förslag väckte en mycket stark opinion i Alvesta, inte minst bland kommunalmännen. Trots att den här utredningen pågått i cirka tre år hade nämligen inte utredningsmännen vid något tillfälle under utredningens gång tagit kontakt med kommunens representanter. Man hade ryktesvis fått veta att det pågick undersökningsoch utredningsarbete, och jag finner det mycket anmärkningsvärt att en utredningsgrupp inom SJ inte kontaktade den kommun som är så starkt berörd av denna fråga som just Alvesta var. Eftersom man i Alvesta upplevt förändringar inom SJ under senare år — indragningar av lokaltrafik osv. — insåg man helt naturligt att en eventuell förläggning av bangården till Räppe skulle få negativa följdverkningar för kommunen. När utredningen väl var färdig presenterades den, och kommunen har uttalat sig för att man mycket väl kan bygga ut fyra spår till, som skulle behövas med hänsyn till genomgångstrafiken, och att man skulle ställa mark till förfogande. I svaret säger statsrådet att Alvesta inte kan vara aktuellt när det gäller godsterminal med hänsyn till det område den skall betjäna. Eftersom den frågan är fristående från frågan om rangerbangård har jag ingen kommentar att göra till statsrådets svar på den punkten. När det sedan gäller rangeringen säger statsrådet att det fortsatta utredningsarbetet får visa om det blir Alvesta eller Nässjö. Om jag får tolka detta statsrådets svar på det sättet att Räppealternativet i det fortsatta utredningsarbetet är borta ur bilden är jag nöjd med svaret.
Herr talman! Jag skall inte gå in mera på frågan om godsterminalen, eftersom herr Gustavsson i Alvesta inte längre diskuterar den. Det finns annars en rad skäl till att SJ kanske inte har så stort intresse av att förlägga den till Alvesta. Vad sedan gäller den direkta frågan om rangerbangården vill jag bara hänvisa till vad jag sade i mitt interpellationssvar om att vi får se vad som kan komma ut av det fortsatta utredningsarbetet. Räppealternativet skall naturligtvis inte för den skull vara ute ur bilden.

Herr talman! Herr Johansson i Holmgården har frågat mig om jag är beredd medverka dels till att semester i stället för ferier får tillämpas för lantbruksskolornas lärare i sådan utsträckning att undervisningen och planeringen därav vid skolorna kan genomföras i enlighet med läroplanens målsättning, dels till att lärarna ges lönemässig kompensation för den längre tjänstgöringstid detta medför i förhållande till gymnasieskolans övriga lärare. Vidare har herr Westberg i Ljusdal frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att säkerställa att undervisningen vid lantbruksskolorna kan bedrivas under större delen av vegetationsperioden. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. I samband med gymnasieskolans införande den 1 juli 1971 övervägdes inom utbildningsdehbartementet frågan om tjänstgöringsförhållandena för de lärarkategorier som dittills haft semester. Efter samråd med vederbörande utbildningsmyndighet fattade Kungl. Maj:t beslut av innebörden att här aktuella lärare — i likhet med gymnasieskolans övriga lärare — skall ha ferier. Av olika skäl har vissa skolor trots detta tillämpat ett semestersystem under innevarande budgetår, varför Kungl. Maj:t nyligen fattat beslut som innebär att undervisningen ej skall behöva eftersättas på grund av denna tillämpning. Jag vill tillägga att skolstadgan medger en förläggning av utbildningen vid här aktuell utbildning i månaderna juni och augusti. Bestämmelsen härom har tillkommit för att möta de svårigheter som skulle uppkomma vid en strikt tillämpning av terminssystemet för övriga delen av gymnasieskolan. Någon ändring av skolstadgans bestämmelser i denna del är jag inte beredd att förorda.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för det svar jag har fått. Jag vill också framföra en hälsning från herr Westberg i Ljusdal, som är sjuk i dag. Låt mig säga att jag inte har särskilt lätt att förstå det svar som statsrådet gett.

Fattas bara annat än att undervisningen verkligen skall få pågå på det sätt som den planerades och som också eleverna fick besked om när de började sina kurser i höstas. Jag kan inte underlåta att här påpeka att det är rätt förvånansvärt att det skulle behöva vara diskussioner i praktiskt taget varje lantbruksskola denna vinter, därför att man inte vetat huruvida kurserna skulle kunna fullföljas i den utsträckning som eleverna hade fått löfte om när de började sina kurser. Det kan inte vara rimligt med en sådan planering. Låt mig tillägga att när det gäller frågan om lantbruksundervisningen må man förstå att det är svårt att helt samordna den med den gymnasiala utbildningen i övrigt, som den nu är inbegripen i. Det måste uppstå svårigheter, om den helt skall följa de kurstider som man har vid andra skolor. Det är alldeles självklart av utomordentlig betydelse att de elever som går på lantbruksskolorna får den undervisning som ett praktiskt arbete under vegetationstiden innebär. Det har praktiskt taget alltid varit angeläget, men det var inte så enormt väsentligt tidigare när eleverna kom till lantbruksskolorna vid 18—20 års ålder och som regel enbart från lantbrukarhem och följaktligen hade en rätt god portion praktik bakom sig. Då kunde man möjligen avstå från en del av de praktiska övningarna. I dag är situationen en helt annan. Elever tas in på ett annat sätt, och det är väl ingenting att säga om, men det bör påpekas att man t.ex. vid den lantbruksskola som ligger bara en mil från min bostadsort tog in 18 elever till första årskursen i höstas och att av dessa 18 bara 5 kom från lantbrukarhem och hade någon praktik. Men det var också mycket litet, därför att de hade ju gått i skola ända tills de sökte in på lantbruksskolan. De övriga 13 kom från hem där de inte hade haft den ringaste möjlighet att få någon praktisk övning. Jag kan förstå dessa elever och den besvikelse de känt och som de också gett uttryck för på många olika skolor i vinter, när de fått besked om att man skulle inskränka på de praktiska övningarna i den utsträckning som det nu har sagts.

Systemet har gått ut på 40 veckors undervisningstid, men för att kunna fullgöra kurserna på det sätt som är planerat krävs det 45 veckor. Jag vet att det åtminstone tidigare under detta år i de fall — och det är ytterst få sådana — där man har kunnat få något som helst besked från skolöverstyrelsen, har det inneburit att skolan skulle få dispens men att något som helst statsbidrag för den utökade kurstiden inte kommer att beviljas. Vad innebär nu Kungl. Maj:ts beslut?

Det har vid något tillfälle sagts att eleverna kan få sin praktiska övning som praktikanter ute hos jordbrukare. Men jag skulle nog vilja säga att det är utomordentligt svårt att få tag på jordbrukare som vill ställa t.ex. sin dyrbara maskinpark till förfogande för praktikanter som inte har minsta begrepp om hur dessa maskiner skall skötas. Det är ändå rimligt att skolorna ger den första praktik som eleverna bör ha innan de kommer ut på marknaden. Det är också ett utomordentligt dåligt utnyttjande man har tänkt sig av det kapital som huvudmännen har investerat i skolorna.

Kontentan av skolöverstyrelsens undervisningsplan blir att vi får anställa folk som sköter dessa jordbruk i stället för eleverna som är mycket intresserade av att få den praktiska övningen vid detta jordbruk. Det skulle kunna ordas mer om denna sak. Bl. a. har det också sagts att man kan avkorta undervisningen ett tag under vintern, men det är också omöjligt. Åtminstone i mina bygder är vi i utomordentligt stort behov av en kursverksamhet för redan verksamma jordbrukare, och den kursverksamheten går inte att ha annat än just under vinterperioden, när den typen av elever har möjlighet att göra sig fri. Herr statsråd, jag hoppas att jag kan få ett besked om vad som menas i det här svaret. Är det detta att Kungl. Maj:t har fattat ett beslut som gäller för i år eller har man en mera långsiktig planering som verkligen tar hänsyn till de behov som dessa speciella skolor har?

Herr talman! Skolstadgan har utformats för att möjliggöra en flexibel lösning för den här aktuella utbildningen. Redan tidigare var juli som regel kursfri, och därför har bestämmelserna om läsårets förläggning i skolstadgan inte inneburit någon praktisk förändring. Skolöverstyrelsen kan dessutom besluta om avvikelser om det finns särskilda skäl därför. Pedagogiskt innebär alltså de nya bestämmelserna inte någon förändring. Det interpellanten pläderar för är egentligen ett längre läsår för eleven, men där är vi i den situationen att den beslutade förkortningen av utbildningen, vi minskar tiden från 42 till 40 veckor, naturligtvis måste tas någonstans. Men vi har varit överens om att gymnasieskolans elever bör ha lika långt läsår, även om den tidsmässiga förläggningen kan få variera. På lärarsidan är det samma sak, nämligen att det är önskvärt med samma anställningsformer för lärarna i gymnasieskolan och i gymnasieskolans olika delar. Härvid får man ändå bestämma sig. Vill man att denna utbildning skall vara en del av gymnasieskolan får man också vara beredd att ta konsekvenserna, och jag har uppfattat det sä att det har varit en mycket stark opinion för att så skall bli fallet. Inte minst med hänsyn till förlängningen av utbildningen till två år tycker jag att man inte heller skall se alltför mycket på att det är en minskning av antalet veckor per år. Vi måste ju se på den sammanlagda utbildningstiden och tänka på vilket utbildningsresultat den kan ge. Jag tyckte också att det var en mycket snabb utdömning av kvaliteten på utbildningen, eftersom ingen elev ännu har genomgått denna utbildning och vi därför rimligtvis inte heller kan ha sett resultatet. Vi skall kanske ge oss till tåls och göra bedömningen först när den första elevkullen har kommit ut. På den direkta frågan om detta är ett engångsbeslut vill jag svara ja. Departementet har velat visa sin goda vilja när denna situation uppstod och detta år medverka till att lösa de akuta problemen, men jag vill understryka att vi fattade ett beslut den 18 juni förra året, och det beslutet är naturligtvis det som i princip skall gälla. Jag skall inte närmare diskutera orsakerna till att det trots detta beslut uppstod en viss oklarhet. Vi kan förbigå orsakerna till detta och bara konstatera att vi av det skälet ändå har velat medverka detta år. Men självfallet innebär det ingen ändring i vad som långsiktigt skall gälla. På den andra direkta frågan om kostnaderna kan jag svara att staten kommer att ta på sig kostnaden för de extra lärarlöner som blir en följd av det förlängda läsåret.

Herr talman! Låt mig först och främst säga att möjligheten till flexibel undervisning är just vad som fattas i den fastställda undervisningsplanen. Men det är alldeles fel av statsrådet att påstå att jag har utdömt undervisningen. Vad jag har påpekat är att det är en utomordentligt allvarlig brist att man nu avskaffar möjligheterna till den praktiska undervisning som eleverna har så stort behov av vid dessa skolor. Att här tala om flexibilitet i undervisningen kan inte vara riktigt. Nu vill man göra gällande att det finns en möjlighet till variation genom att utbildningstiden förläggs till juni och augusti månader. Men för Norrland innebär detta t.ex. att hela skördeperioden för våra vallodlingar, som är så utomordentligt väsentliga, helt försvinner ur undervisningen i och med att denna inte bedrivs under juli månad. Jag skall inte ge mig in på någon bedömning av om vi varit så utomordentligt angelägna om att få likställdhet med gymnasieskolan.

Det kan inte förnekas att jordbruket har en speciell ställning — givetvis med ett stort behov av teoretisk undervisning men med en mångskiftande undervisning för det praktiska kunnande som är i stort sett helt avgörande för om en jordbrukare skall kunna lyckas eller inte. Att man från lärarkåren är helt överens i denna fråga tycker jag är ett rätt klart bevis för att skolöverstyrelsen är inne på fel vägar. Man borde här kunna kosta på sig att säga att det är rätt förvånansvärt att skolöverstyrelsen sedan den från lärarkåren fått en mycket lång skrivelse, där lärarkårens synpunkter motiverats, lämnar ett svar på bara två rader, där det sägs att skrivelsen läggs till handlingarna. Man borde faktiskt kunna kosta på sig en större uppmärksamhet i en fråga av denna betydenhet.
Herr talman! Jag blev kanske något förvånad över det senaste inlägget, därför att nu blir det också en diskussion om utbild ningens innehåll. I det avseendet har ju denna läroplan genomgått samma förberedelser som de övriga beslut på gymnasieskolans område som vi har tagit, dvs. ärendet har varit föremål för remissbehandling och offentlig diskussion, och efter det har vi lagt fast besluten. Det är naturligtvis något som jag inte kan göra någonting åt i anslutning till denna interpellation, utan läroplanen måste nu följas. Sedan får man efter en tid, när man har hunnit utvärdera den, ta upp den diskussion beträffande innehållet som herr Johansson i Holmgården var inne på. När det sedan gäller möjligheterna att förlägga utbildningen tidsmässigt under året finns det en utomordentligt stor flexibilitet. Jag vidhåller detta. Med undantag för juli kan man helt disponera läsåret på det sätt man själv önskar. Skulle man dessutom vilja ta juli månad i anspråk, så kan man vända sig till skolöverstyrelsen och särskilt anhålla härom. Vad jag vet, har inte någon sådan anhållan inkommit till skolöverstyrelsen, men möjligheten står öppen. Vi har ju tagit ett beslut om gymnasieskolan. Jag har uppfattat det som att de som företräder den utbildning vi nu diskuterar har önskat att den skall komma in som en del av gymnasieskolan. Det var på denna uppfattning jag byggde mitt uttalande att man hade ansett det vara angeläget att vara med i den nya skolformen.
Herr talman! Eftersom utbildningsministern sade att det inte kommit in någon anhållan om att få fortsätta undervisningen in i juli, vill jag nämna att jag i min hand har en skrivelse från Grans lantbruksskola till kungl. skolöverstyrelsen, där man tar upp just den frågan. I brevet står att planerna var att sluta den 14 juli 1972. Den skrivelsen måste i alla fall ha kommit in. När utbildningsministern säger att han blir förvånad över mitt uttalande angående undervisningen, så tycker jag i min tur att det är en aning förvånansvärt. Jag har inte sagt att den teoretiska undervisningen är dålig, men jag har sagt att den inte fyller den funktion som vi har trott och hoppats på, om den inte kompletteras med en tillräcklig praktisk undervisning.
Herr talman! Jag noterar den ansökan som herr Johansson påstår har kommit in till skolöverstyrelsen. Jag undrar bara om den ändå inte gällde en förlängning av läsåret och inte fördelningen av undervisningen under året.

Herr talman! När vi förra året debatterade presstöd och annonsskatt Onsdagen den stod de tryckfrihetsrättsliga aspekterna i förgrunden. Det hävdades av 24 maj 1972 flera av oss i debatten att förslaget knappast stod i överensstämmelse med — tryckfrihetsrätten. Något intresse att få den sidan av frågan klarlagd genom expertutredning fanns inte hos majoriteten. Denna fråga är lika viktig i dag. För min del står jag fast vid den mening som jag hade förra året, att den kombination av annonsskatt och presstöd som då beslutades knappast kan vara tillåten enligt grundlagen. Erfarenheterna från tillämpningen av reglerna i presstödsnämnden har närmast stärkt mig i denna tro. Då är detta ingen som helst kritik emot kollegerna i nämnden och allra minst emot dess ordförande. Men reglerna är så ofullständiga och ofullkomliga att ett visst godtycke närmast är oundvikligt. De farhågor som många av oss hade förra året i fråga om annonsskattens verkningar har i dag blivit besannade. Tidningsutgivareföreningens undersökningsmaterial bekräftar att annonsskatten var ett dråpslag emot pressen. Det är också klarlagt att annonsskatten inte minst hårt drabbar just andratidningarna, som man ville stödja. Att pressen i dag har fått det ännu svårare motiverar nu i sin tur en ny pålaga för att kunna finansiera ett ökat stöd till pressen. Den pålagan kommer också att i viss utsträckning drabba just pressen. — Visserligen är syftet med reklamskatten inte bara att få presstöd finansierat — finansministern vill ju också gärna få reklamens omfattning begränsad, men det finns ingen som helst garanti för att skatten särskilt drabbar just den stort upplagda reklamen. En undersökning som gjorts om annonsskatten visar ju tvärtom att det är småannonserna och de små och medelstora företagen som särskilt drabbats av annonsskatten. Det är klart att vi alla kan ”tycka till” en del om reklamens utformning. Om jag personligen kunde få mina önskemål tillgodosedda, skulle naturligtvis t.ex. all könsrollsreaktionär reklam av typen ”ur för män som styr världens öden” rensas bort. Men den typen ligger det kanske inte så nära till hands för finansministern att reagera mot. Jag kan däremot inte alls förstå värdet av att begränsa sakupplysning om t.ex. korv och automobiler, även om man naturligtvis mycket väl skulle kunna läsa den informationen med mindre bokstäver. Bara dessa exempel visar emellertid hur lätt det är att vara tyckare på detta område. Och om herr Sträng förlåter mig, vill jag be Gud bevara oss för någon övertyckare i samhället, som skall bestämma för alla oss andra vad vi skall läsa och med hur stora bokstäver vi skall läsa det. En helt annan sak är att bevaka att reklamen inte innehåller vilseledande eller direkt felaktig information, men det problemet blir ju inte det minsta löst genom reklamskatt. T.o.m. utskottets majoritet har mycket negativt att säga om reklamskattens utformning. Beskattningsmyndigheterna kommer, säger man, att ställas inför betydande svårigheter vid tillämpningen. Och så talar man om en hel del av svårigheterna och gör också en hel del ändringar. Reaktionerna från branschen har varit mycket hårda och entydiga. En 13 så genomgående negativ remissopinion möter väl sällan ett förslag. Den som tror att det bara är fråga om synpunkter som dikterats av profitintressen är verkligen illa informerad. Inte minst hård har reaktionen varit från de anställda inom den grafiska branschen. Där brottas man redan med sysselsättningssvårigheter. Nu ser man ytterligare uppsägningar hota, och man befarar en stor flykt till tryckerier utanför vårt lands gränser. Hur blir då reklamens omfattning begränsad, och hur blir det då några pengar att stödja pressen med? Eftersom inte regeringsförslaget bekymrar sig mycket om verkningarna, finns inte heller de här frågorna analyserade. Men att beskatta den reklam som har gjorts i utlandet torde inte vara enkelt. Generaltullstyrelsen har ju påpekat svårigheterna vid import, och det finns dessutom internationella överenskommelser som torde hindra detta. Är inte regeringen bekymrad över den ökade arbetslöshet som kommer att drabba den grafiska branschen, och kommer det inte att behövas ytterligare pengar för att hjälpa de arbetslösa i den grafiska branschen? Några få ord vill jag säga också om presstödet. Det måste väl ändå upplevas som en komplikation att nästan lika stora tidningar på samma ort blir så olika behandlade, att den ena tidningen får flera miljoner och den andra ingenting. Ändå är detta enligt mitt sätt att se ett litet problem bland de många som finns i det här komplexet. Ett av problemen är att tillskapa regler som ger större rättvisa och eliminerar det godtycke som är en direkt följd av de nuvarande reglerna.

Jag skulle kunna ta exempel på en rad andra sådana här delproblem, men jag skall i stället med några ord beröra det selektiva presstödet som sådant. Alla bekänner sig ju till den fria opinionsbildningen — i princip — och alla vill ha ett presstöd. Det är inga diskussioner på den punkten. Därför har också hittills ändringsförslagen i huvudsak mer eller mindre gällt detaljer. Men det finns enligt min mening anledning att se litet närmare på just karaktären av det selektiva presstöd som vi nu har. Generella stödåtgärder har socialdemokraterna inte velat acceptera. Det finns ju annars där en rad möjligheter att komma fram. Och då skapar man det här som man kallar selektiva stödet för att ge pengar just där de behövs. Det skall ju inte finnas några lönsamhetskriterier, när man bestämmer över vart pengarna skall gå, och det får jag inom parentes sagt hoppas att alla makter skyddar oss ifrån, ty skulle vi börja ge ett stöd vars storlek stod i direkt relation till förlusterna vore det ganska ödesdigert. Men resultatet blir att man har ett stöd som inom vissa selektiva ramar är generellt utformat. Det blir varken hackat eller malet av ett sådant system. Det är ett låtsasriktigt system, som sätter konkurrensen ur spel, som i vissa fall hjälper företag eller företagare med mycket god ekonomi och som lämnar andra med stora ekonomiska svårigheter helt utan hjälp. Det slår med andra ord blint, men man uppehåller en fiktion av att man = Nr 85 TN sd det Rtre 5 Få RR Na 5 Onsdagen den å sådana vägar stöder man inte på sikt en fri opinionsbildning. Det 24 maj 1972 skulle vara mycket renare och riktigare att välja olika generella — stödformer och också våga säga utåt att det är generellt. Presstödet bör Skatt på reklam, m.m. enligt min mening göras om från grunden, och hur riktigt det är med just generella åtgärder har jag blivit fullständigt övertygad om genom mitt arbete i presstödsnämnden. Finansministern brukar inte ha stor respekt för utredningar eller över huvud taget för andra människors mening. Reklamskatten föreslår han tvärtemot en ovanligt massiv remissopinion. Har finansministern möjligen tänkt på hur ambitiösa remissinstanser kan uppleva det att lägga ner en massa arbete på något som är så helt meningslöst som att ge finansministern synpunkter? Finansministern vet ju ändå alltid bäst själv vad som är klokt och förståndigt i livet. Presstödet skulle ses över genom en kommitté som riksdagen för ett år sedan beslutade. Varför har den kommittén ännu fram till denna dag inte tillkommit? Presstödsnämnden skulle verkligen ha haft god nytta av kompletterande vägledande anvisningar som hade kunnat vara klara inför arbetet detta år. När kommer utredningen? Hur länge skall den ytterligare förhalas? Vi fick en annonsskatt för att kunna finansiera ett olyckligt utformat presstöd. Annonsskatten slog hårt mot tidningarna och föranleder ett ökat presstöd. Nu kommer reklamskatten för att finansiera ökningen av stödet. Reklamskatten slår hårt också mot pressen. Nästa år torde därför pressen komma att behöva en ytterligare ökning av presstödet. Vilken ny pålaga skall hittas på då för att finansiera den ökningen? Specialdestinationer i skattesystemet är enligt min mening en olycka, och glädjande nog används de sällan, men särskilt olyckligt blir det om specialdestinationerna får den utformningen att de drabbar just dem som de skall stödja. Jag vill därför till sist, herr talman, fråga om finansministern skulle kunna fundera om från grunden i stället. I det mänskliga umgänget tillvinner sig människor alltid respekt om de har storlek nog att erkänna ett misstag, att våga säga att man inte är ofelbar, och jag är övertygad om att samma principer gäller även för finansministrar. Om finansministern vore här, skulle jag fråga honom om han inte skulle kunna tänka sig att komma och säga: Okay, jag gjorde fel förra året. Den här karusellen som jag har satt i gång, den är inte vettig, men nu är jag beredd att tänka om från grunden — och det kan ju ske först och främst inom den utredning som är aviserad och tidigare av riksdagen beslutad. Ett sådant ställningstagande skulle tillvinna sig stor respekt och aktning, och jag tror inte att det skulle möta någon kritik. Jag vill gärna vara den första att delta i hyllningskören på en sådan punkt. Jag yrkar, herr talman, avslag på förslaget om reklamskatt och annonsskatt enligt reservationen 1 i skatteutskottets betänkande.

Om det beror på att herr Sträng är speciellt sakkunnig i vad gäller det här området undandrar sig mitt bedömande, men om så är fallet borde han vara logisk och även tillmäta andra fackmäns uppfattning motsvarande betydelse. Dessutom har ju vissa undantag gjorts då det visat sig att administrationen skulle bli alltför invecklad och krånglig. Skatteutskottet har i någon mån tagit konsekvenserna av det här resonemanget när det gällt tillämpningen av 13 8 och föreslår att klichéer skall ställas utanför beskattningen, därför att lagförslaget inte går att tillämpa i praktiken. Utskottet föreslår även att förhandsbesked beträffande skattskyldighet skall lämnas, vilket yrkas i en moderat motion, nr 1590. De yrkanden som framställts i dessa hänseenden från vårt håll har varit andrahandsyrkanden. I första hand har vi i utskottet yrkat att proposition nr 58 skulle avslås och att även den nuvarande förordningen om annonsskatt skulle upphävas. Vi motiverar de yrkandena bl.a. med följande skäl: 1. Vi anser att det är fel att bryta ut en del av utredningsarbetet. I stället borde reklamutredningen ha fått slutföra sitt arbete i enlighet med de lämnade direktiven. Denna uppfattning får även stöd av många remissinstanser, vilka påpekar att vi vet för litet om reklamen och dess verkningar i olika avseenden. 2. Ett bifall till propositionen får till följd en rad av icke önskvärda konsekvenser för svensk ekonomi och svenskt näringsliv. Det kommer även att direkt bidra till att skapa nya sysselsättningsproblem. Vi behöver bara kasta en blick på dagens situation för den grafiska branschen, där redan nu hög arbetslöshet råder. Av remissyttranden framgår att om den nuvarande reklamvolymen minskar med 10 procent, så medför detta att Risken för företagsnedläggelser framstår klart, när vi samtidigt vet att många grafiska företag — de flesta små eller medelstora — huvudsakligen sysslar med reklamtryck. I vår partimotion gör vi en träffande jämförelse med TEKO-industrin som nu, när katastrofen på det området är ett faktum, fått regeringen att föreslå särskilda åtgärder för att minska verkningarna. Skall det bli så även för den grafiska industrin? Den ökade utlandskonkurrensen är en annan faktor som tyvärr kommer att få stor negativ inverkan på de svenska företagen. Tryckning i utlandet — eventuellt av nyetablerade svenska företag — kommer att bidra till ökad arbetslöshet. Bara det förhållandet att tryckningskostnaderna i utlandet är 75 procent av de svenska gör att det blir fördelaktigare att utnyttja utlandet, trots ökade importoch reklamskattekostnader. I detta sammanhang har såväl postverket som generaltullstyrelsen uttryckt en viss tveksamhet beträffande möjligheterna att friktionsfritt inkassera reklamskatten. Men departementschefen viftar lätt bort alla argument som har en annan innebörd än de som han själv företräder. Beträffande den utländska konkurrensen säger han: ”Betydelsen härav skall dock inte överdrivas”, och han fortsätter med att säga att han inte finner det nödvändigt att vidta några särskilda åtgärder i reklamskattehänseende, trots att svenska företag blir missgynnade i konkurrensen mellan utländska och svenska säljare. Man blir tyvärr inte alltför förvånad över den inställningen hos en socialdemokratisk finansminister — svenska företagare är inte någon av regeringen privilegierad grupp i samhället utan i stället en av de minoriteter som man utan risk anser sig kunna klämma åt, när andan faller på. Om sedan företagen tvingas friställa folk eller lägga ned sin verksamhet, då blir det nya argument för påståendet att den privata företagsamheten åter misslyckats så att samhället måste gripa in. 3. Reklamskatt är en illa vald inkomstkälla, som kommer att öka pressens beroende av statsmakterna. Departementschefen har den inställningen att det för närvarande finns risk för en monopolisering av den politiska och samhällsbetonade debatten, om annonsvolymen blir för stor i dagspressen. Det är möjligt — kanske troligt — att så blir fallet med den socialdemokratiska pressen, som ju anses mycket partibunden. Däremot tror jag att riskerna är ganska obefintliga vad gäller den borgerliga pressen. Jag grundar denna uppfattning på ganska många års erfarenhet av samarbetet mellan politiska partier och deras press. För den moderata pressen gäller att den består av helt fristående företag, som inte låter sig påverkas av politiska organisationer. Att det sedan finns goda kontakter på det politiska planet förändrar icke detta faktum. Men om pressen genom införande av en allmän reklamskatt görs olönsam, så att den måste uppbära bidrag för att kunna existera, då finns det risker för att vi får en beroendeställning. Man biter inte den hand som man äter ur, säger ett gammalt ordspråk. Enligt regeringsformen får inga av den offentliga makten i förväg lagda hinder finnas för tryckfriheten. Men hinder kan finnas även om de inte syns. Speciellt torde detta kunna riskeras när det gäller politiska beslut. Det måste i sammanhanget anses mycket otillfredsställande att en annonsskatt betalas till 80—90 procent av moderatoch folkpartipress, som svarar för mindre än hälften av hela antalet dagstidningar. Det presstöd som härigenom finansieras går till ca 70 procent till socialdemokratisk press och centerpress. Innan annonsskatten och presstödet genomfördes tvingades många moderata tidningar att lägga ned sin verksamhet gå grund av olönsamhet. Men då var det inte fråga om några hjälpåtgärder. I vår partimotion har vi krävt att få den tryckfrihetsrättsliga aspekten prövad. Vi har i utskotten framfört detta krav tillsammans med folkpartiet, men det har avstyrkts av såväl konstitutionsutskottet som skatteutskottet. Det ger ytterligare anledning till misstro mot förslaget. 4. Reklamskatteförslaget kommer inte att uppfylla det statsfinansiella kravet — att ge staten 50 miljoner kronor per år. Avbränningarna kommer att bli stora. Först och främst är reklamskatten avdragsgill för de ca 2000 företag som berörs av skatteförslaget. Det betyder att deras vinst kommer att minska och att ca 50 procent av vinstminskningen bortfaller. Samma förhållande kommer att gälla för kommunalskatten, vilket dessutom ger kommunerna minskade inkomster. Vidare måste vi få en ganska omfattande administrationsapparat. Riksskatteverket anser sig i inledningsskedet behöva minst 30 personer och därtill en särskild nämnd på 3 personer. Generaltullstyrelsen har inte angivit sina personalbehov men påpekat att beskattningen ”komplicerar tullbehandlingen i hög grad”. Postverket säger ingenting — av propositionen att döma — men det är väl realistiskt att förmoda att ökad arbetsbörda kommer att resultera i krav på ökat antal tjänster. Här kan inskjutas att beträffande utredningsarbetets allmänna uppläggning måste det anses som en klar brist att inte expertis från beskattningsmyndigheterna kopplats in på ett tidigt stadium. Utredningen har ju inte ens haft underhandskontakter med de myndigheter som framfört tungt vägande kritiska invändningar mot utredningens förslag. Det får närmast betraktas som uppseendeväckande att en utredning som föreslår viss importbeskattning inte — som generaltullstyrelsen visar i sitt yttrande — tagit hänsyn till grundläggande internationellt konventionsbundna hinder för en sådan åtgärd. En dylik lucka i utredningsarbetet är ägnad att inge ytterligare tvivel i fråga om resultatet i Övrigt. Vi vet således inte alls något om hur stora de sammantagna kostnaderna för administration och skattebortfall är. Propositionen förbigår dessa ekonomiska detaljer med total tystnad. Jag tolkar det som en talande tystnad. Till sist kan jag helt instämma i vad statens konsumentråd anfört i sitt temissvar: ”Rådet finner utredningens föreställningar om effekterna av den föreslagna reklamskatten svagt underbyggda. Det skulle kunna inträffa att den eventuella svaga nedgången eller bromsade stegringen i reklamvolymen medför en kraftig nedgång i reklamens informationsinnehäll och att denna nedgång skedde framför allt på de reklamsvaga områdena.

Ovanligt starka skäl föranleder mig att yrka bifall till reservationen 1 vid skatteutskottets betänkande nr 29.

Herr talman! Sällan får ett skatteförslag en sådan uppmärksamhet i olika massmedia och via professionell informationsspridning som reklamskatten. Därför upplevs egentligen den här debatten som en gammal bekant, trots att vi väl egentligen borde stå i inledningen av en debatt om reklamens roll i ett samhälle som allmänt sett präglas av hög konsumtion, låt vara att vi inte är nöjda med fördelningen. För övrigt tycker jag det är en ganska intressant tanke om olika eftersatta grupper i samhället — de som låginkomstutredningen har betecknat som de politiskt fattiga med små eller inga möjligheter att påverka sin situation — fick och kunde disponera media och andra informationskanaler till så stor del som skett i debatten om reklamskatten. Det är svårt att befria sig från tanken att just den expanderande reklamsektorn i mycket ringa utsträckning är till för samhällets sämst ställda. De har mycket begränsade ekonomiska ramar för sin tillvaro, de har mindre möjligheter än andra att följa informationsutbudet, de måste av tvång inrikta sin efterfrågan på områden som inte tillhör de mest reklamintensiva, nämligen nödvändighetsvarorna. Men naturligtvis medverkar reklamen till att hos låginkomstgrupperna förstärka intrycket av överkonsumtion hos andra människor. Mot denna bakgrund kommer vi inte ifrån att debattera reklamens roll i ett samhälle med hög konsumtion totalt sett. Reklamen blir en naturlig beståndsdel i en debatt kring ett allt hastigare konsumtionstempo och med snabbt växlande moden och modeller, som måste slås ut på marknaden på något sätt för att därefter avlösas av andra produkter. Den ekonomiska tillväxt som vi skapar den vägen måste ställas mot den påfrestning som köp-och-slängmönstret utgör för miljön och för tillgängliga resurser. Fördelningsfrågorna hör intimt samman med det konsumtionsmönster vi skapar, bl.a. med reklamens hjälp. Reklamen fungerar också mer eller mindre som ett smörjmedel i koncentrationsprocessen. Den resursstarke har alltid ett övertag över den svagare. Alla dessa infallsvinklar på reklamdebatten garanterar, som jag ser det, att den här diskussionen kommer att följa oss under 1970-talet och framöver. Några av dessa synpunkter har också utvecklats av centerns representant i reklamutredningen, fröken Karin Andersson. För nästan exakt ett år sedan hade vi debatten om annonsskatten och presstödet här i kammaren. Det var en kombination som förargade ganska många, men det är i varje fall min förhoppning att något av glöden i den debatten har hunnit falna. Jag är inte riktigt säker på hur jag i det avseendet skall bedöma de tidigare talarna i denna debatt. Det främsta syftet den gången — det finns anledning att återkomma till det — var att så snabbt som möjligt söka rädda kvar så många röster som möjligt i den svenska presskören. Och om inte det kombinerade förslaget hade lagts fram, så är det min övertygelse att många tidningar hade fått sluta sin verksamhet under det gångna året — och det hade inte varit att främja tryckfriheten, för att här anknyta till debatten för ett år sedan och i någon mån också till den debatt som förs i dag. Det går inte att se tryckfrihetsaspekterna bara ur ett tekniskt perspektiv; det är också en fråga om vilken spridning av åsikter vi har och vilka möjligheter olika politiska åsiktsriktningar har att komma till tals i debatten. Med anledning av de procentsiffror som herr Söderström här räknade upp, hur mycket som går till socialdemokratisk press och hur mycket som går till centerpolitisk press, vill jag säga att det ju ändå är en viss skillnad på sektorernas storlek i den svenska pressen för de olika politiska åsiktsriktningarna. Den faktorn skall man inte glömma bort. Vi har all anledning att eftersträva en differentierad press och därmed möjligheter till en differentierad debatt och åsiktsbildning. Det är en av demokratins grundvalar. Att främja de syftena är också att främja tryckfriheten. Jag utgår från att andra talare närmare kommer att beröra detta i anslutning till konstitutionsutskottets betänkande. Några tiotal tidningar med ganska stor bärkraft har fått vara med och betala för sina kollegers fortsatta liv — så menar en del. Och varför inte, om det känns lättare så. Annars står det väl klart att de starka på marknaden har kunnat övervältra annonsskatten på annonsörerna. De svaga har inte kunnat göra det, och för dem har presstödet, och bottenavdraget också för den delen — det kan för övrigt också ses som en form av presstöd — varit nödvändiga för att klara minskande annonsvolym. Kort uttryckt var det utan tvekan ett viktigt beslut som riksdagen fattade för ett år sedan, ett beslut som inte kunnat dröja mycket längre utan stora och irreparabla skador på den svenska pressens struktur. Centern accepterade införandet av en annonsskatt för att finansiera presstödet — i den akuta situationen. Vi var med om att förhandla fram en paketlösning som innebar att kostnaderna för presstöd och samhällsinformation skulle kunna täckas av annonsskattens intäkter. Därutöver skulle ingenting tas ut den vägen. Det var säkert en välbetänkt linje som centern och socialdemokratin då valde. Annonsskatten infördes som ett provisorium i avvaktan på ett reklamskatteförslag, men vi förbehöll oss naturligtvis rätten att pröva det förslaget — som nu ligger på riksdagens bord — när det slutligen lades fram. Jag skall senare återkomma till det. Som vi vet har det gångna året knappast varit ett ekonomiskt normalt år. Vi har egentligen haft ganska exceptionella förhållanden. Lågkonjunkturen blev djupare och mera långvarig än vi trodde för ett år sedan. Minskningen av annonsvolymen blev därmed också mer markerad än som annars hade varit fallet, om den över huvud taget hade inträffat. Svårigheterna att särskilja konjunktureffekten från annonsskattens eventuella effekter är under sådana förhållanden mycket stora. Det krävs en längre tidsperiod för att det skall vara möjligt. Det finns emellertid skäl anta att annonsskatten inte haft någon avgörande betydelse för annonsutvecklingen, som för övrigt var dämpad redan innan annonsskatten infördes. Vi förordar att annonsskatten tills vidare kvarstår som ett provisorium med samma författningslydelse som nu, och det gör vi bl.a. mot bakgrund av att vi anser att den tid som förflutit inte är tillräckligt lång och representativ som prövoperiod. Däremot är vi med på den förändring som föreslås i propositionen om reklamskatt, nämligen att riksskatteverket får möjlighet att medge befrielse från skyldigheten att erlägga reklamskatt, om den årliga annonsomsättningen inte överstiger 3 miljoner kronor, dvs. bottenavdraget. Den nuvarande ordningen har haft mindre lyckliga konsekvenser under den tid annonsskatten funnits. Därför är det angeläget att redan nu rätta till den saken. Det var för övrigt en sak som Gunnar Björk i Gävle och jag påpekade i ett särskilt yttrande i samband med annonsskattebeslutet förra året. Att acceptera fortsatt oförändrad annonsskatt och att gå emot reklamskatten, som centern här förordar — ja, det kan leda till vissa problem. Jag vill emellertid påpeka ett par saker som jag tycker är väsentliga att hålla i minnet vid en bedömning av denna kombination. För det första är kostnadsbärarna i första hand annonsörerna. För det andra uppstår det visserligen en fördyring av tidningarna som reklammedia i jämförelse med andra reklammedia genom kombinationen ja till fortsatt annonsskatt och nej till reklamskatt nu. Men presstödet bör ses i samband med annonsskatten, och det har självfallet en starkt modifierande effekt också i denna situation. Det vill vi dessutom öka. Jag tror personligen att det kan uppstå en viss förskjutning mot t.ex. direktreklam, och det är inte lyckligt, men det skall alltså vägas mot den situationen att vi skulle få ett reklamskatteförslag som i sig har uppenbara brister. Det är på den punkten som jag vill ta upp ytterligare några saker. Det är naturligtvis ur statsfinansiell synpunkt inte lika angeläget att omedelbart anvisa en finansieringskälla, i all synnerhet som vi under senare delen av vårsessionen har börjat bolla med miljardbeloppen på ett sätt som har mycket litet att göra med de anspråkslösa belopp som reklamskatten skulle inbringa. Dessutom tror vi att finansministern där har räknat i överkant. Det statsfinansiella skälet kan alltså i och för sig inte åberopas i det här sammanhanget, och när vi går med på ett förstärkt presstöd är vi också beredda att täcka kostnaderna för det på annat sätt.

Det gäller bl.a. generaltullstyrelsens remissyttrande, som har berörts här tidigare. Det är alldeles självklart att det inte är möjligt att utan vidare gå förbi den kritiken. Tyvärr tycker jag man kan säga att finansministern har gjort det. Det är ju t.o.m. på det sättet att utskottsmajoriteten klart instämmer i att det finns brister på det skattetekniska området i reklamskatteförslaget. Dessutom tror jag att hela reklamdebatten i vårt land skulle ha vunnit på att vi fått längre tid på oss för att diskutera vad jag var inne på inledningsvis. På vilket sätt skall vi begränsa reklamen och vilken typ av reklam är det som vi i första hand vill begränsa? På den punkten tror jag inte det finns några delade meningar mellan utskottsmajoriteten och centern. Vi är på det klara med att en ohämmad tillväxt av reklamen i vårt samhälle inte kan accepteras. Det finns en gräns där, och det finns en gräns framför allt beträffande vissa varusektorer.

Vi tror alltså inte att ett sådant institut är en framkomlig väg, och det har vi sagt ut redan i detta skede, även om reklamutredningen fortsätter att arbeta med det. Som vi ser det finns det väldigt många ofullständigheter i den nuvarande debatten. Vi har inte mycket erfarenhet att hämta utifrån, och vi skulle vinna på att reklamutredningen hann slutföra sitt arbete så att vi kunde bedöma alla reklamens aspekter i ett sammanhang. Det är också ett avgörande skäl till att vi vill skjuta på avgörandet. Vi säger t.ex. i vår partimotion på denna punkt: ”Det bör finnas möjligheter att utforma en reklamskatt som förbättrar konkurrensläget för mindre företag och sålunda främjar ett decentraliserat näringsliv. En reklamskatt som utformas som en omkostnadsavgift bör bli föremål för närmare övervägande. Denna bör dessutom kunna vara konjunkturvariabel.” Det är möjligt att dessa önskemål inte går att förverkliga, men vi finner det i alla fall angeläget att reklamutredningen vid sidan av sina övriga uppgifter t.ex. när det gäller TV-reklamen tittar även på dessa saker. Detta har gjort att vi stannat för att acceptera att annonsskatten tills vidare finns kvar som ett provisorium så att vi bättre kan utvärdera dess effekter. Därmed ger vi reklamutredningen större möjligheter att lägga fram ett heltäckande material för en mer omfattande reklamdebatt. I ett högkonsumtionssamhälle som vårt — något som jag inledningsvis framhöll — kommer vi att ha och måste vi ha den debatten under hela 1970-talet och framöver. Mot bakgrund av det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 2 vid skatteutskottets betänkande nr 29.